Fru talman! Det är lätt att inse att många människor, inte bara personer med funktionshinder, är oroade över framtiden. Samhällsekonomin har varit i kaos. Vi har varit oerhört illa ute. De grupper som behöver samhället bäst drabbas då mest. Kvar står det faktum att den socialdemokratiska regeringen trots den ekonomiska krisen lyckats att ta fram pengar, inte lånade pengar utan egna pengar, som räcker till att bygga ut assistansersättningen nästan tredubbelt i förhållande till den ursprungliga modellen. Talet om att det är färre timmar och färre människor som har assistansersättning är fullständigt felaktigt. Det är fler människor och fler timmar.

Fru talman! I den här repliken var Eva Eriksson mera överens med hur det ser ut i verkligheten, att det finns svårigheter. Det är viktigt att man inte har en vårdgaranti som utpekar vissa grupper. Prioriteringsutredningen prioriterade också andra grupper väldigt högt, nämligen de kroniskt sjuka och de som behöver vård i livets slutskede, dvs. de som inte han höja sina röster för att få vård. Vi är nu i färd med att arbeta för en generell vårdgaranti, och jag tror att man kan se framtiden an med tillförsikt.

Fru talman! I går avhandlade vi ekonomiska frågor och arbetsmarknadsfrågor. I dag skall vi ägna oss åt andra allvarliga frågor. Vi skall diskutera det sociala kontot. Med viss tillfredsställelse kunde statsministern konstatera att ekonomin och statsbudgeten är i balans. Till viss del har han naturligtvis rätt. Inkomster och utgifter går nu ihop i statens budget. Företagen gör stora vinster och de rikas förmögenheter ökar stadigt. Varje år produceras stora överskott i den svenska ekonomin. Problemet är att tillägnandet av de ekonomiska överskotten blir alltmer privatiserat, samtidigt som det sociala kontot utarmas. Det är en sned fördelningspolitik som leder till att obalanser uppstår i andra sektorer av samhället. Massarbetslösheten leder till obalans mellan kapital och arbete. Nedskärningspolitiken har skapat stora sociala obalanser. På det sociala kontot kan vi bl.a. finna följande minusposter: De fattiga blir fattigare och de rika blir rikare. Bristerna i sjukvårdsinsatserna för de äldre har ökat. Omfattande näringsproblem hos de äldre i särskilt boende har uppdagats. Antalet socialbidragstagare har ökat dramatiskt. Antalet barn som lever i familjer som är drabbade av arbetslöshet har flerdubblats. Köerna till barn och ungdomspsykiatrin ökar kraftigt. Över huvud taget har köerna inom sjukvården ökat på ett otillständigt sätt. Inom parentes sagt tror jag inte att Moderaternas och Folkpartiets vårdgaranti är lösningen på detta problem, eftersom det inte skjuts till några nya pengar. Vi ser hur antalet hemlösa blir fler. Alltfler tvingas avstå från tandvård och läkemedel på grund av höga kostnader. Alltfler lever i misär och förtvivlan. Det blir allt svårare att hitta någonting på plussidan på det sociala kontot. Kanske socialministern kan hitta något. Däremot är det alltför lätt att rada upp tecken på försämringar. Segregationen ökar i samhället. Läkartiden för sjukvård i särskilt boende har nu sjunkit till under 4 minuter per patient och vecka. För att avrunda denna dystra uppräkning vill jag lyfta fram tre andra nyckeltal som också har bäring på det sociala kontots sammanbrott. För det första: Vinsterna för enbart de börsnoterade företagen ligger stadigt kring 150-200 miljarder kronor per år. För det andra: 68 000 kompetenta, kunniga människor har tvingats att lämna vården och omsorgen trots att deras insatser skulle behövas mer än någonsin. För det tredje: Barnafödandet har minskat dramatiskt med 25 % på ett enda år. Det är nu helt uppenbart att regeringen måste ställa upp helt andra mål än att nöja sig med att budgeten är i balans och att marknaden är nöjd och belåten. Nu krävs att det sociala kontot kommer i balans. Men då måste vänsterpolitiken tas med i handlingen. Den sociala dimensionen måste nu återigen komma in i politiken, och med detta menas inte ytterligare vacker prat - det har vi redan övernog av. Nu krävs konkreta gärningar. En bra början vore att styra om en del av de stora ekonomiska överskotten som skapas i ekonomin från privat tillägnande till gemensamma behov.

Fru talman! Stig Sandström sade att han inte trodde på att vårdgarantin skulle minska köerna, eftersom det inte tillfördes tillräckligt med pengar. Det är nog viktigt att göra klart för sig att köer inte är något bra sätt att spara pengar, om man inte har tänkt sig att de skall vara så långa att alla som står i kö dör. Köerna kostar dessutom att administrera. De kostar också samhället för sjukskrivningar och produktionsbortfall. Köer är bara tecken på en dåligt fungerande vårdorganisation. Men när de har skötts så dåligt att man har fått en puckel och samlat på sig en lång kö kan det krävas en engångsinsats för att få bort den. Men sedan ligger det inte någon som helst besparing i en kö. Det reflekterar bara ett dåligt fungerande system utan fungerande vårdkedjor.
Fru talman! Jag tycker lika illa om vårdköer som Leif Carlson gör. De är ett otyg. Men jag kan också se ett samband mellan pengar och vårdköer och dessutom kan jag se andra problem. Leif Carlson har säkert rätt i att det finns många administrativa problem, t.ex. bortskämdhet hos vissa klinikchefer som gillar att vårda sina köer. Det är historiskt belagt att det finns sådana missförhållanden. Jag tror inte att det finns några politiska motsättningar här. Vi vill allihop få bort vårdköerna. Jag tycker att det är fel att försöka blåsa upp en politisk motsättning om det.
Fru talman! Nej, det är alldeles utmärkt att vi är ense om det, men då måste vi ju faktiskt göra någonting också. Om det är så att det kostar 7 000 kr att operera en person som håller på att bli blind, men man väntar så att vederbörande måste ha hemhjälp för 14 000 kr i månaden, då är det någonting som är allvarligt snett i systemet. Då är det kanske dags att göra något.

Fru talman! Stig Sandström gjorde en väldig eländesbeskrivning av tillståndet i landet, och till vissa delar stämmer den förvisso. Under den här perioden har vi ju fått genomföra ett saneringsprogram för att komma till rätta med ekonomin, och det har Stigs och mitt parti i viss mån gjort tillsammans. Vi har även samarbetat med andra partier, vilket har varit helt nödvändigt. Orsaken var ju att rädda välfärden. Jag vill pigga upp Stig Sandström med att påminna om att vi nu satsar 16 miljarder till vård, skola och omsorg fram till år 2000.
Fru talman! Det är möjligt att jag gjorde en eländesbeskrivning, som Ingrid Andersson uttryckte det. Men det var egentligen bara en sammanfattning av fakta som vi inte kan blunda för. Fakta är också att vi har samarbetat på grund av saneringen, men vår inriktning var att vi skulle ta av överskotten som produceras i samhället. Det var dessa vi ville komma åt, och det gjorde vi till att börja med. Men sedan var vi tvungna att hoppa av när vi märkte att besparingarna gick för långt, att den sociala dimensionen försvann.
Fru talman! Trots allt har ju det fortsatta saneringsarbetet varit lyckosamt. Nu finns det, som sagt, mer pengar till vård, skola och omsorg.
Fru talman! Jag är också glad för de 16 miljarderna som vi skall ta fram till sjukvården. Tyvärr är det fortfarande bara ett löfte, och det är efter valdagen som det skall infrias. Men vi skall naturligtvis kämpa tillsammans för att få fram pengarna.
Fru talman! Jag blir litet bekymrad när Stig Sandström säger att han inte tror på vårdgarantin. Vi vet att köerna minskade när vårdgarantin infördes under Bo Könbergs ledning som sjukvårdsminister. De försvann nästan. När vårdgarantin togs bort, ökade köerna. Det har blivit ständigt ökande köer. Vad är det som gör att Stig Sandström tvivlar på detta? Jag kan ge ett löfte: Om Stig Sandström ställer upp på att införa vårdgarantin igen, kommer köerna att minska.
Fru talman! Det har utfärdats vårdgarantier. Det har här i kammaren utfärdats hjälpmedelsgarantier. Det har utfärdats värdighetsgarantier. Det är väldigt lätt att utfärda garantier, men det som jag är intresserad av är vilka pengar som finns bakom och om det finns några muskler bakom dessa garantier. Det är det som är det intressanta. Jag har inte i er motion sett några ytterligare pengar till sjukvården.
Fru talman! Då har Stig Sandström läst vår vårdmotion dåligt, därför att vi föreslår ytterligare pengar till sjukvården. Vi ställer upp på de extra pengar som riksdagen har beslutat om, men vi säger också att det finns brister som inte har tagits upp. Bl.a. pekar vi på att man måste fortsätta utbyggnaden av eget rum. Vi pekar också på modellen att använda sig av försäkringspengar, aktivera försäkringspengar och överföra pengar till aktiva pengar i sjukvården. En fortsättning av FINSAM-projektet i varje landsting i landet ger enligt beräkningarna i FINSAM-uppföljningen ca 2 miljarder extra pengar till vården. Det, Stig Sandström, är en tydlig markering. Det visar också tydligt hur vi vill se finansieringen.
Fru talman! Det är i och för sig riktigt att man kan styra försäkringspengarna. Men då måste vi, som också Ingrid Andersson sade, ta hänsyn till Prioriteringsutredningen. De grupper som ni talar om är de relativt starka grupperna, de som kan hävda sig i köerna. Men det finns stora grupper som svårt sjuka, kroniskt sjuka - väldigt svaga och sköra grupper. Dem bryr ni er inte alls om. Dem måste vi också ta hänsyn till när vi skall fördela sjukvårdspengarna, och de är inte obegränsade.

Fru talman! Jag tänker tala om vården. Miljöpartiet hävdar, och har under hela den här riksdagsperioden hävdat, att vi har råd med vård. Vi har varit kritiska mot de hårda neddragningar och stora personalminskningar som har skett inom kommuner och landsting sedan 1991. Att jag använder mig av ordet neddragningar i stället för besparingar beror på att jag inte tror att de förändringar som har skett handlat om verkliga samhällsbesparingar utan mer om samhällsförändringar. Under en lång tid har vi politiker endast fått svaga signaler från vårdsektorn om att personalen inte hinner med det som skall skall göras och att man mår dåligt av sin arbetssituation. Men under den senaste tiden har kritiken blivit allt starkare. Personalen tiger inte längre, vilket medfört att debatten på allvar har kommit i gång om bristerna inom vårdsektorn. På några ställen har bristerna varit så stora att både vårdtagarna och personalen har farit illa. På andra ställen har vården och omsorgen varit bra, men med en personal som har känt sig sliten och mått dåligt beroende på sin pressade arbetssituation. I det första skedet av uppsägningarna inom vårdområdet blev det en stor tystnad. Många var rädda för att det skulle bli de som förlorade jobben om de var kritiska mot nedskärningarna och mot sina arbetsgivare. Nu har man på många ställen passerat smärtgränsen. Man tiger inte längre utan uttalar öppen kritik mot vad som upplevs som ytterligare försämringar. Personalen är inte längre rädd för att bli uppsagd. Man är t.o.m. beredd att säga upp sig från sitt jobb därför att man anser att det inte längre går att ge en värdig vård och därför att man känner sig för sliten för att fortsätta att arbeta i vården. Jag har fått fler signaler om liknande förhållanden och vill redovisa ett exempel. I min hemkommun, Friggesund, har personalen på Frejagården reagerat kraftfullt mot fortsatta förändringar och personalminskningar. Som politiker i riksdagen tänker jag inte, och kan inte, lägga mig i hur man lokalt organiserar vård och omsorg, men jag tycker att det är viktigt att informera mig om hur en pressad vårdpersonal upplever sin arbetssituation. Förra veckan träffade jag därför vårdpersonal i Friggesund för att få deras beskrivning av och syn på äldrevården. Det var ett givande möte som slutade med att jag dagen efter följde med under ett arbetspass mellan kl. 13.00 och kl. 22.00, vilket innebar att jag även fick möjlighet att träffa nattpersonalen. Så här kan det se ut på ett äldreboende: Frukost kl. 7.30 för den som först får hjälp på morgonen, kl. 10.45 för den som sist blir hjälpt upp ur sängen. Tiden för frukost hänger samman med hur arbetskrävande de äldre är. Det kan variera från dag till dag. Men klart är att personaltätheten eller - glesheten har stor betydelse. På helgerna hinner man inte alltid med att få upp alla på morgonen. Då kan man tvingas att servera frukost på sängen. Sedan är det lunch kl. 12.00, även för den som fick frukost kl. 10.45. Middagen serveras kl. 16.00. Hungrig hinner ingen bli på dagen, men det blir långt mellan middagen och morgonmålet kommande dag. Personalen skall hjälpa till med omläggning av bandage, toalettbestyr, duschning, påklädning, bäddning, sköta mat, disk, städning, tvättning av de äldres kläder och övrig tvätt samt administrativa uppgifter. De hinner inte sitta ned med de gamla. De hinner inte med gåträning och inte heller s.k. handträning. Personalen uppger att det känns "gruvsjukt" att gå till jobbet. Ibland arbetar man övertid utan att ta ut betalning, och många gånger tycker man att man inte har råd att vara sjuk. När jag var där var det tre personer som hade ansvaret för två avdelningar med sammanlagt 16 äldre. På natten är det två som skall täcka in sex avdelningar, och här talas det om personalminskning. Personalen tycker att det är "tungt som attan", trots att man för närvarande har hjälp av en beredskapsarbetare under dagtid som kan hjälpa till med maten och som läser för de äldre. Fru talman! Så här vill vi inte att det skall vara. Det är viktigt att vården får de resurser i form av personal som behövs. På det gruppboende som jag har beskrivit har enligt den information jag fått inte de äldre farit illa. Men personalen gör det, och i längden kommer det med stor sannolikhet att påverka vårdkvaliteten. Det är därför bra att Socialstyrelsen bestämt sig för att skärpa kontrollen av vården av våra äldre. Jag hoppas att även vårdpersonalens situation då uppmärksammas. Fru talman! Om vi prioriterar rätt i riksdagen, har landsting och kommuner råd med en personaltäthet som ger god omvårdnad och en frisk personal. På köpet får vi också färre arbetslösa. Om vi fortsätter att pressa och stressa vårdpersonalen - vem tror ni då vill satsa på de viktiga vårdjobben i framtiden?
Fru talman! Jag tror att vi alla i denna kammare är medvetna om att det råder en pressad situation i arbetet med gamla och sjuka och om att den är alldeles extra pressad jämfört med många år tidigare. Ändå finns det ingen väg tillbaka. Jag skulle inte vilja ha det som vi hade det förr. Nu gäller det att ta till sig ny kunskap och ny teknik. Men det gäller också att vi får mer resurser - och det erbjuder vi framöver - för att rätta till situationen. Det är en vilja som vi säkert har gemensamt.
Fru talman! Jag förstår att Ingrid Andersson med de nya resurserna menar de s.k. Perssonpengarna. Jag har vid flera tillfällen frågat efter just Perssonpengarna och fått till svar att de har vi ännu inte sett till. Så det handlar också om hur mycket de här Perssonpengarna ger. Som Ingrid Andersson kommer ihåg berättade man när vi besökte landstinget att Perssonpengarna inte ens kompenserade det skattebortfall som kommunerna fick genom de höjda egenavgifterna.
Fru talman! Vi beslutade om extra medel före jul. Landstingens och kommunernas budgetar börjar gälla från den 1 januari. Då är det väl inte heller så konstigt att inte resultaten syns. Vi skall inte inbilla oss att de här pengarna räcker till att göra någonting åt alla brister. Men vi kan påbörja ett arbete med att förbättra, och vi kan se en ljusning i och med att det nästa år och året därpå och året därpå också tillförs mer medel.
Fru talman! Det är bra att dessa medel tillkommer. Det håller jag med om. Annars skulle ju situationen vara allvarligare. Men som Ingrid Andersson vet både ger och tar staten samtidigt. Då reduceras ju effekten av de här pengarna.

Fru talman! Tycker inte Thomas Julin att han bidrar till att ge en mycket skev bild av äldreomsorgen ute i våra kommuner? Det hem för äldreboende som Thomas Julin har besökt genomgår en stor omorganisation just nu. Alla omorganisationer leder ju till kaos och litet oro bland personalen. Kommunledningen i Hudiksvall har med anledning av de bilder som har givits i medierna under hösten tagit initiativ till sammanträffanden med personal från samtliga hem för äldreboende i kommunen. Den bild man då får från personalen är att de inte känner igen sig i den bild som massmedierna ger av den situation som råder ute på våra hem för äldreboende.
Fru talman! Vid det här tillfället tyckte jag att det var bra att träffa den personal som ställde sig upp och var kritisk mot de här förändringarna och som offentligt vågade uttala denna kritik. Ofta har jag hört mycket sådan här kritik uttalas man till man så att säga. Men man har inte velat ställa sig upp och framföra den offentligt. Vad jag refererar till är den bild som de har givit till mig. Den tycker jag att det är viktigt att vidarebefordra.
Fru talman! Det kanske hade varit bra om Thomas Julin hade besökt de hem för äldreboende där organisationen, omorganisationen, så att säga har satt sig, och där personalen tycker att det fungerar väldigt bra. Där tycker de att de har fått mycket mer stimulerande arbetsuppgifter. De styr sin tid själva och har en mycket god relation till de omsorgstagare de har hand om.
Fru talman! Jag kan informera Agneta Brendt om att jag har besökt flera av hemmen för äldreboende i min kommun. Det gäller inte bara det här. Jag har även besökt ett flertal hem för äldreboende på andra orter i vårt län och även i andra län. Så det här är inte det enda besök jag har gjort.

Fru talman! Värderade åhörare! En del saker i våra liv, en del saker som vi debatterar här, kan vi påverka. Andra saker kan vi inte påverka. Ingen har gjort sig riktigt förtjänt av hälsa. Ingen har måhända gjort sig förtjänt av sjukdom och handikapp heller. Ingen vet varför en del människor drabbas så hårt. Jag hade hoppats att jag i den här kammaren den 22 januari 1998 hade kunnat konstatera svensk vård och omsorg fungerar. Många politiker tycker att det är jättejobbigt när man drar statistik om långa vårdköer, dålig äldreomsorg osv. Men jag tror inte att någon är betjänt av - allra minst de människor som vi har ansvar för - att vi sticker huvudet i sanden och låtsas som att verkligheten inte är verklighet. Sedan kan vi kallad det för skräckscenarion eller vad vi vill. Jag tycker att vi skall vara så ärliga att vi erkänner att allt inte fungerar. Vi vet också, fru talman, att allt annat kommer i andra hand när vi drabbas av sjukdom och ohälsa. Jag besökte en dialysavdelning i Kristianstad härom veckan. Då kom jag i kontakt med en ung kvinna som hade dialys. Det var väldigt bra, för jag fick verkligen fråga henne hur det kändes. Hon avslutade med att säga så här till mig: Du förstår, allting blir så oviktigt när man tre gånger i veckan ligger här fyra till fem timmar och inte klarar sig utan detta. Det kanske ni som politiker inte riktigt förstår, sade hon. När man drabbas av sjukdom känner man sig i underläge. Att då också behöva känna att ingen har tid att förklara, att berätta hur det kommer att bli och vilka mediciner som finns, att trösta, att sitta på sängkanten, att förstå den fruktansvärda ängslan som finns i ens situation och att man bemöts med stress kan kännas helt outhärdligt. Det kan säkert kännas som om eldsvådan praktiskt taget skulle bryta ut i människans liv. Att vänta i en kö - det kan nästan ingen begripa! Jag undrar hur många av oss riksdagsledamöter i den här kammaren som skulle acceptera att bilen stod ett halvår på bilverkstaden innan någon hade tid att laga den. Förmodligen ingen om inte vi finge en hyrbil gratis. Hur kan vi då stå här och säga att det är naturligt med vårdköer? Jag har ett antal gånger frågat: Vem är det naturligt för? Jag håller med Leif Carlson till fullo; det finns inga vinnare i en vårdkö. Alla är förlorare. Ändå har det blivit någon sorts accepterad slogan att det är naturligt med vårdköer. Man kan diskutera hur länge som helst varför det inte fungerar och vems skulden är. Men det viktigaste är ju: Vad gör vi åt detta som politiker? Det finns väldigt få människor i Sverige som kan betala sin egen vård. Vi har ordnat ett system där vi betalar solidariskt efter bärkraft. Det, Roland Larsson, tycker kristdemokraterna fortfarande att vi skall göra. Därför finns det heller ingen annan möjlighet än att se till att det finns vård och omsorg när vi behöver den. Jag hoppas att det inte finns någon här i kammaren som känner sig nöjd med situationen inom äldreomsorgen. Jag tycker att det är bra trist att vi skall behöva se alla de bilder vi fått se det senaste halvåret. Men tydligen är det nödvändigt för att man skall förstå att något måste göras. Jag vet att många människor, när något inte fungerar, säger att vi tillsätter en utredning. Vi tillsätter en ny kommitté som skall föreslå förändringar. Ibland tror jag, fru talman, att det är ett sätt att komma ifrån problemet. Den sjuke, den enskilde, kan ju inte känna sig riktigt nöjd med att vi tillsätter en kommitté som skall lägga ett nytt förslag 1999. Det är ju nu behovet av vård och omsorg finns. Den enskilde bryr sig inte om vem som är huvudman för viss verksamhet och inte heller hur den organiseras, utan det är mötet mellan människan och vårdpersonalen som betyder något och möjligheten att få vård, inte när landstinget och kommunen vill, utan när jag behöver den som enskild. Jag tror att om vi försöker sätta oss in i den situation som människor med stort vårdbehov lever i blir det litet lättare att inse hur viktigt det är att man nu fortast möjligt vidtar åtgärder. Fru talman! Jag skulle kunna prata om detta mycket längre, men jag vill tacka för ordet, och vädjar om att vi tillsammans inte bara skall prata, utan åtgärda problemen.

Fru talman! I Chatrine Pålssons inledning tog nog retoriken över. Det kan vara litet farligt för vår trovärdighet som politiker. Vi vet ju faktiskt väldigt mycket om varför människor drabbas av ohälsa. Under 1900-talet har medellivslängden ökat med 50 %. Det är till stor del på grund av att vi har använt den kunskap vi har om vilka som drabbas av ohälsa och hur den kan förebyggas, rent vatten osv. Jag återkommer om detta i mitt kommande inlägg.
Fru talman! Jag hoppas att inte Barbro Westerholm menar att det är vårt eget fel när vi blir sjuka och att vi kan stå vårt eget kast om vi inte har gjort allt som bör göras. Alla är vi människor och lever inte alltid på det sätt som vi anser vara bäst. Jag vill fråga Barbro Westerholm: Skulle detta på något sätt förändra vår prioritering?
Fru talman! Man skall naturligtvis inte skuldbelägga människor som har råkat ut för förebyggbar ohälsa. Men vi har ett stort ansvar att peka på vad det betyder med kost och att man inte börjar röka osv., så att människor kan göra kloka val. Det tycker jag har kommit i bakvatten i dagens sjukvårdsdebatt. Vi får inte undanhålla människor den kunskapen.
Fru talman! Självklart skall vi använda all den kunskap som finns. Då krävs det ju också tid så att vi inom både primärvården och den landstingsdrivna verksamheten kan informera om det. Men faktum är ju att många sjukdomar är genetiskt betingade. Det har ju ännu inte gått så långt, Barbro Westerholm, att vi kan välja föräldrar. Därför måste den solidariskt tänkta sjukvården drivas oavsett om sjukdomen går att förebygga.
Fru talman! Chatrine Pålsson har en tendens att spela över i talarstolen. Jag har aldrig hört någon uttala att det är naturligt med vårdköer. De skall självfallet bekämpas. Vårdköer kan finnas i en tidrymd så att både patient och vård kan planera för vården. I övrigt är det en företeelse som vi inte vill se och som vi vill göra allt för att ta bort. Det finns brister, men det finns också medicinska framsteg i vården. Det är inte så många år som det har varit alldeles naturligt och vardagligt att alla kan få dialys. En stor del av sjukvården fungerar utmärkt. Det finns brister. Dem skall vi angripa.
Fru talman! Skall det räknas som att spela över att beskriva situationen som den är, att man betraktar det som naturligt med vårdköer? Om inte Ingrid Andersson har hört det, har i alla fall jag hört det ett antal gånger. Om en människa står i kö är ju planeringen gjord. De övriga behandlingarna är redan gjorda. Ställningstagandet är redan gjort. Det är först då man hamnar i vårdkö. Det är viktigt att hålla reda på det. I de vårdköer som finns i dag har man redan bestämt vilken åtgärd man vill göra. Om man tyckte att det här var ett stort problem tror jag att man skulle göra mycket mer för att lösa det och inte låta vårdköerna växa. Reumatiker är en grupp som har jättelånga vårdköer. Hösten 1997 stod 900 patienter i kö med remiss till handkirurgi. Nu har remisserna ökat med 1 100. Det är ju en grupp som har väldigt stora behov av adekvat vård.
Fru talman! Jag vill påminna Chatrine Pålsson om ekonomins betydelse för att kunna utföra vård och omsorg. Jerzy Einhorn som var ordförande i prioriteringsutredningen uttryckte väldigt tydligt - och vi var alla överens om det - att om medlen tryter måste man prioritera. Det kan innebära att det uppstår köer. Det är naturligtvis ingenting som skall få vara, utan vi måste alla hjälpas åt att få medel till vården så att köerna inte blir otillständigt långa och absolut inte något naturligt tillstånd.
Fru talman! Jag är glad över att Ingrid Andersson vill aktivt se till att vårdköerna i princip kommer bort. Men jag hävdar bestämt att det inte är någon ekonomisk fråga. Det är en organisatorisk fråga och en satsningsfråga. När man än skall opereras kostar det pengar. Det är viktigt att vi inte försöker inbilla vare sig landstingspolitiker eller övriga Sjukvårdssverige och inte heller vårdtagarna att detta är en penningfråga. Det handlar om organisation. När en egenföretagare får mycket att göra ser han till att människor arbetar tvåskift eller treskift tills man har betat av arbetsuppgifterna, annars får man inte uppgifterna. Man får inte jobbet. Människovärdet måste alltid vara högre än penningvärdet. Det är inte materiella saker som är viktigast. Landsting, kommuner, socialdepartement och socialstyrelse måste ha så mycket kunskap att man fixar detta.
Fru talman! Chatrine Pålsson brukar ta i ganska rejält i vårddebatten. Det här utgjorde inget undantag. Vi får väl se detta som ett uppspel inför valrörelsen. Jag blir oerhört bekymrad om riksdagsledamöter, inte bara i riksdagens talarstol, utan land och rike runt ger en beskrivning av situationen i Sverige som är felaktig. Det finns brister i vården och det finns brister i äldreomsorgen. Det vet vi alla. Men vi vet också att en rad undersökningar har slagit fast att vi trots dessa brister har en vid internationell jämförelse mycket god vård och omsorg, inte minst äldreomsorg, i Sverige. Det finns rader av goda exempel. Det finns rader av undersökningar där både personal, anhöriga och de äldre själva har sagt att det är jättebra, och att vi har det mycket bra. Vi skall ta itu med bristerna, men vi får inte överreklamera dessa.
Fru talman! Jag sade också i mitt anförande att jag skulle bli väldigt glad om jag kunde konstatera att det fungerade. Eftersom det inte fungerar måste vi ta itu med det av två skäl. Dels måste vi se till att det skapas resurser nu, att det skapas möjligheter för människor att få vård. Dels måste vi förebygga för framtiden så att vi inte får ett scenario som vi inte vill ha här i landet. Då är varje människa lika viktig. Jag vet att det är många som har det jättebra och är nöjda med sin vård och omsorg. Men alltför många får inte den tid som de behöver i sin omvårdnad, osv. Det finns två olika saker. Det gäller att se situationen i dag men också att förebygga för framtiden så att alla skall få en värdig vård och omsorg.
Fru talman! Det är bra att Chatrine Pålsson nu nyanserar sin beskrivning av situationen. Men jag vill vädja till alla som deltar i den här debatten inte bara här i kammaren utan runtom i landet att hålla sig till verkligheten och inte i syfte att vinna politiska poänger försöker att måla upp en bild som inte är korrekt. På grund av att vi nu har ordning och reda i ekonomin kan vi satsa nya resurser inte minst på äldreomsorgen. Nästa månad invigs ett nytt äldreboende i min hemkommun Hallsberg med 23 platser och 16 nyanställda i personalen tack vare att vi nu har pengar. Kommunerna har kunnat få nya pengar därför att vi nu har ordning i ekonomin. Jag vill påminna Chatrine Pålsson om att det fanns en tid när Chatrine Pålsson satt på regeringssidan och det gjordes en hel del oöverlagda förändringar inom vårdområdet med husläkare, privatisering och sådant. Vi lider fortfarande av sviterna efter det, och det förklarar delvis de brister som nu finns.
Fru talman! Då får jag inte ställa dem. Men jag kan säga till protokollet så att han och också andra kan läsa det sedan: Jag har inte överdrivit när jag har beskrivit situationen. Dessvärre är det så. Vad är det som har blivit bättre i den svenska sjukvården sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde år 1994? Vad jag kan se av alla olika statistikuppgifter och alla rapporter från Socialstyrelsen är att det har blivit sämre. Kom inte och säg att det var så förskräckligt eländigt under den borgerliga regeringsperioden. Det handlar om vad som är fakta i dag år 1998.
Fru talman! Det är bra att man visar empati i den sociala debatten. Det skall man göra. Var hör empatin annars hemma om inte här? Det är bra. Men det finns en starkt kontrast mellan den empati som Chatrine Pålsson ger uttryck för och de politiska slutsatser som kd har dragit av detta. Det finns inget i kd:s politik som på något sätt gör något åt den situation som Chatrine Pålsson beskriver. Det finns inga verkliga pengar som tillförs vård och omsorg i kd:s budget. De pengarna är tagna på ett sådant sätt att de inte existerar i verkligheten. Jag skall i nästa replikskifte klara ut för Chatrine Pålsson vad det innebär.
Fru talman! Det finns säkert brister i olika budgetförslag och även i våra budgetförslag. Vi säger inte att vi har lösningen på allt, men vi har en ambition. Vi har faktiskt avsatt mer pengar, 4,3 miljarder för dessa tre år, än vad Roland Larssons parti har gjort, som vi inte tror räcker. Jag skall gärna säga till Roland Larsson att jag inte tror att det vi avsatt heller räcker. Men det handlar om både att se över den organisation man har så att man är så effektiv som möjligt och att skapa nya pengar. Det är väldigt viktigt att se till, och båda delarna behövs.
Fru talman! Centerpartiet tillför vård och omsorg genom de ökade bidragen till kommunerna 16 miljarder under de närmaste åren. Kd har inte mer pengar. Det som kd har föreslagit i sin budget innebär att socialförsäkringsavgiften skall sänkas med 2 % och att de pengarna skall arbetas in i budgeten. Chatrine Pålsson vet att i och med pensionsuppgörelsen finns inte de pengarna längre. De har ni redan förbrukat i pensionsuppgörelsen. De existerar inte. Vi använder riktiga pengar. Ni använder fiktiva pengar. Hur mycket empati som det sedan finns utrymme för genom dessa fiktiva pengar är en sak som ni i kd har att avgöra själva.
Fru talman! I vårt budgetförslag blir i alla fall resultatet att vi har dessa 4,3 miljarder mer. Sedan händer det ju alltid saker under tiden. Vi har föreslagit en värdighetsgaranti. Vi skall verkligen se till att vi gör något konkret. Det är hemskt att det skall krävas en värdighetsgaranti. Vi kräver att läkarinsatserna skall bli bättre inom äldreboendet, osv. Jag vill till Roland Larsson, Centerpartiet och alla andra säga: Föreslå någonting som är bättre, så tittar vi gärna på det. Vi kan bara föreslå saker och ting som vi han hitta lösningar på. Alla konkreta och bra förslag för en ökad vårdkvalitet vill vi kristdemokrater gärna pröva.

Fru talman! Vi socialdemokrater vill värna och utveckla den sociala välfärden. Vi vill ha en god kvalitet och allmän tillgång till vård, omsorg och skola. Vi vill ha höga ersättningsnivåer och inkomstrelaterade förmåner i socialförsäkringarna. Vår välfärdsmodell bygger på övertygelsen att solidariteten mellan människor är det som skapar trygghet och rättvisa. Vi har nu klarat av några år av svår ekonomisk kris. Vi har klarat att sanera ekonomin och att bevara den generella välfärden. Nu är vi ekonomiskt rustade att utveckla välfärden igen med egna och inte med lånade pengar. Vi kan satsa på vård, omsorg, skola, jobb och kvalitet i välfärdens kärna. Vi satsade 4 miljarder år 1997. Vi satsar 8 miljarder år 1998, 12 Den bättre ekonomiska situationen gör att vi kan satsa ytterligare på barnen. Vi höjde barnbidragen den Barnfamiljerna är en grupp som drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Därför är det särskilt glädjande att vi nu kunnat stärka deras ekonomi. Vi har också höjt sjukersättningen fr.o.m. den 1 januari 1998 till 80 %. Det betyder att de flesta löntagare nu kan få en 90-procentig ersättning när de är sjuka, 80 % genom lag och 10 % genom avtal, från dag 15 till dag 90 när de är sjuka. För tid därutöver har vi gjort det möjligt för parterna att träffa avtal om kompletterande sjukersättning. Detta stärker försäkringen och håller tillbaka behovet av privata tilläggsförsäkringar. Vår välfärdsmodell med inkomstrelaterade förmåner bidrar till minskade ekonomiska klyftor och ökad jämlikhet. Trygga människor vågar möta förändringar utan rädsla. Man vågar byta jobb eller börja ny utbildning. På så sätt medverkar också välfärdspolitiken till ekonomisk stabilitet och tillväxt. Det är faktiskt så att rättvisan är produktiv. Vår välfärdsmodell innebär en stark koppling mellan social och arbetsmarknadspolitik när det gäller både individens rättigheter och skyldigheter. Varje vuxen medborgare är skyldig att efter förmåga bidra till sin egen försörjning och betala skatt. Upprätthållandet av denna arbetslinje är ett centralt element i välfärdssystemet. Därför är också kampen med att pressa tillbaka arbetslösheten vår viktigaste uppgift. Ett socialförsäkringssystem som omfattar alla och inte bara en minoritet av behövande kräver att alla är med och betalar. En förutsättning för att klara systemet är därför att så många som möjligt kan bidra genom att försörja sig själva och betala skatt. Att värna om de långsiktiga samhällsekonomiska förutsättningarna för välfärdssystemet är viktigt. Men det är också viktigt att se till att de resurser vi förfogar över används på bästa möjliga sätt. Ett led i saneringsprogrammet har varit att tydliggöra reglerna för de olika socialförsäkringarna. Grundtanken i det arbetet är att de olika försäkringarna skall utnyttjas just till det de är avsedda för, sjukförsäkringen vid sjukdom, arbetsskadeförsäkring vid arbetsskada, förtidspensionering vill bestående arbetsoförmåga, osv. Den här renodlingen av socialförsäkringarna har varit nödvändig för att få kontroll över utvecklingen. Baksidan är att människor med komplexa, sammansatta problem riskerar att falla mellan stolarna. Då kan resultatet bli en rundgång mellan olika myndigheter där alla svär sig fria från ansvar utifrån sina egna regler och där den enskilde riskerar att bli övergiven, trots alla goda intentioner. Lösningen på det här problemet heter samverkan. Behovet av samverkan mellan olika aktörer inom socialvård, hälsovård, sjukvård och arbetsmarknadspolitik har alltid funnits. Men utvecklingen under senare år har ställt frågan på sin spets. Riksdagen fattade för en månad sedan beslut om att försäkringskassan skall få träffa överenskommelser med kommun, landsting och länsarbetsnämnd i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Vidare kan kommuner och landsting sluta avtal med varandra samt med försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för socialtjänstens respektive hälso och sjukvårdens områden delta i och bidra till finansieringen av gemensamma åtgärder. För försäkringskassornas del finns en disponibel ram på 814 miljoner kronor 1998 att använda för rehabilitering och samverkan på ett nytt och flexibelt sätt. Fru talman! En viktig och central del i vår välfärdspolitik är pensionerna. Vi socialdemokrater har drivit arbetet med det reformerade pensionssystemet för att vi skall kunna försäkra människor om att Sveriges pensionärer också i framtiden skall omfattas av ett allmänt och obligatoriskt pensionssystem som ger pensioner som det går att leva på. Det kan vi göra nu, och det är jag både glad och stolt över. Fem av riksdagens sju partier står bakom det reformerade pensionssystemet. Överenskommelsen innebär att det i dag råder en bred politisk samsyn kring att framtidens pensioner skall vara offentliga och obligatoriska. Kärnan i ATP-systemet, som socialdemokratin stred för på 1950-talet, kommer att bibehållas. Den politiska uppslutningen bakom reformen är en av dess stora tillgångar. En förändrad riksdagsmajoritet innebär inte förändrade villkor. Det reformerade systemet kommer att vara politiskt stabilt även på lång sikt. De viktigaste principerna bakom reformen är att hela livsinkomsten skall ligga till grund för pensionen, att alla skall ha rätt till en grundtrygghet i form av en garantipension, att den reformerade pensionen skall vara kopplad till landets ekonomiska tillväxt och att pensionssystemet skall bli ett stabilt system som tål demografiska förändringar. Fru talman! Arbetet med att reformera socialförsäkringarna och skapa stabila trygghetssystem pågår. Det reformerade pensionssystemet som skall föreläggas riksdagen i vår är den största reformen. Men det finns också andra viktiga områden där förslag kommer. Jag tänker bl.a. på förtidspensionerna, där regeringens proposition kommer i mars. Arbetsskadeförsäkringen utreds för närvarande, liksom arbetsgivarnas åtgärds och kostnadsansvar för rehabilitering. Hur ser då riksdagens övriga partier på framtidens välfärdspolitik? Ja, det är som vanligt blandade åsikter och synsätt. Men det finns hos de flesta en grundsyn att välfärden skall omfatta alla och att plånbokens tjocklek inte skall avgöra om man får den bästa vården när man blir sjuk. Men moderaterna skiljer ut sig. De vill genomgående lägga mindre pengar till den gemensamma välfärden. De vill ha två karensdagar och 75-procentig nivå i sjuk och föräldraförsäkringen, för att ta ett par exempel. Det är inte överraskande - det är moderat politik. Det gemensamma skall vara så litet som möjligt. I stället skall var och en sörja för sin egen välfärd med fler privata sjukhus, skolor, vårdhem och fler privata försäkringar att välja emellan. Vi är nog många som tvivlar på att valmöjligheterna för dem med litet pengar i plånboken blir särskilt stora. Hur skall Kristdemokraterna och Folkpartiet, som säger sig stå för en helt annan välfärdspolitik, hantera det här? Både Kristdemokraterna och Folkpartiet säger sig ju tillhöra regeringsalternativet tillsammans med Moderaterna. Det vore intressant att få besked om det i den här debatten. Till er moderater vill jag rikta två frågor: Hur skall ni klara vården, omsorgen och skolan med så mycket mindre pengar som ni har i ert alternativ? Hur tänker ni er att ytterligare en karensdag skall stärka budgeten? Tänker ni höja arbetsgivaravgiften med det belopp som arbetsgivarna vinner genom lägre kostnader vid personalens sjukdom? Fru talman! Jag är glad över vad vi har åstadkommit på välfärdsområdet under de senaste åren. Trots den ekonomiska krisen har vi värnat den generella välfärden. Vi socialdemokrater har tillsammans med fyra andra partier kommit överens om framtidens pensioner, och det är en framgång för den politiska demokratin att fem partier enats i en så stor och viktig fråga för medborgarna och samhällsekonomin. Vi har höjt ersättningsnivåerna och barnbidraget. Vi har skaffat oss ett ekonomiskt handlingsutrymme. Nu vill vi fortsätta att bygga ett jämlikt och gott samhälle.

Fru talman! Statsrådets anförande om välfärd begränsade sig i stort sett till bidrags och försäkringssystem. Jag hoppas att vi är överens om att välfärd är ett betydligt vidare begrepp än bidrags och försäkringssystem.

Fru talman! Mitt anförande begränsade sig inte alls till bara bidragssystem, utan jag försökte ge en bild av ekonomi, sysselsättning, vård, omsorg och skola. Mitt stora bekymmer när jag ser framåt och på moderaternas politik är naturligtvis vad som kommer att hända med så stora skattesänkningar som moderaterna föreslår. Var kommer nedskärningarna att hamna? Att få en redovisning av detta, Gun Hellsvik, tror jag skulle vara väldigt klargörande både för mig och för många i det här landet.
Fru talman! Jag ställde en rak fråga till statsrådet. Jag tror att alla uppfattade att jag inte fick något rakt svar - jag fick inget svar över huvud taget. Statsrådet har möjlighet till ytterligare en replik, och då förväntar jag mig att jag får svar på min fråga, som var så enkel att jag rimligen inte behöver upprepa den. Men eftersom debattreglerna innebär att jag inte får komma tillbaka i debatten vill jag ge min tolkning av de alternativa svar jag kan få. Ett svar är att statsrådet anser att det är bra med skatt som gör oss socialbidragsberoende. Det innebär då att statsrådet anser att politiker vet bäst vad som är bra för människor. Om statsrådet däremot tycker som jag, nämligen att sänkt skatt som minskar bidragsberoendet är det bästa, måste det innebära att statsrådet kommer att bearbeta Göran Persson. I går uttalade han ju att han inte prioriterade sänkt skatt för låg och medelinkomsttagare.
Fru talman! Gun Hellsvik! Det vi arbetar för är naturligtvis att människor skall få möjlighet till arbete och egen försörjning. Socialbidraget är det yttersta skyddsnätet som skall skydda människor som av olika skäl inte kan försörja sig. Hela politiken går ut på arbete och egen försörjning. Bidrag i form av socialbidrag är det sista skyddsnätet att ta till när ingenting annat finns, Gun Hellsvik.
Fru talman! Jag noterade att Maj-Inger Klingvall inte svarade på den tidigare frågan, men jag har en mycket tydlig och rak fråga. Den handlar om verkligheten. Fram till 1991 växte vårdköerna i Sverige. Därefter pressades vård och operationsköerna tillbaka. Nu växer de igen. Landstingsförbundet visade i slutet av förra året hur köerna inom loppet av ett halvår hade fördubblats. Rapport visade i sina TV-nyheter häromkvällen att 21 landsting i dag inte klarar av att ge människor den vård som tidigare var möjlig att ge. Nu skulle jag vilja ställa en fråga utan att få några attacker på olika hjärnspöken eller något annat. Det är en mycket enkel fråga. Vem har ansvaret, Maj-Inger Klingvall? Är det de som styr i landstingen i Sverige i dag, de som styr i regering och riksdag? Vem har ansvaret för vårdköerna?

Fru talman! Jag kan notera att Gunnar Hökmark gör ett stort nummer av att svartmåla läget inom vården. Det finns självfallet brister inom vården. Det hade varit oerhört mycket bättre om vi hade haft en statsbudget som inte hade belastats med över 100 miljarder i räntekostnader för de lån som upptogs under de år då Gunnar Hökmarks parti innehade regeringsmakten i det här landet. Visst hade vi kunnat åstadkomma mycket mer med de pengarna. När jag lyssnar på Gunnar Hökmark och andra moderater måste jag ställa frågan: Hur skulle operationsköerna se ut om Moderaterna skulle få styra i dag med de oerhört minskade resurser som ni tänker ställa till landstingens förfogande? Vi tar ansvar för den situation vi har i dag. Vi arbetar med en vårdgaranti för 1999. Ingen vill ha några operationsköer. Vi måste naturligtvis se till att de kortas så fort som möjligt. Detta arbete pågår med intensiv kraft på Socialdepartementet. Det är väl ingen som vill ha operationsköer, Gunnar Hökmark? Men när jag lyssnar på hur ni tänker lösa detta blir jag utomordentligt bekymrad.
Fru talman! Det är ingen som vill ha operationsköer, framför allt inte de som tvingas stå i dem. Verkligheten är den att det blev färre som stod i köer under betydligt svårare ekonomiska tider den förra mandatperioden än under denna period. Nu växer köerna. Det är inte jag som svartmålar. Det är Landstingsförbundet som beskriver hur köerna fördubblades på ett halvår. Då måste väl ändå regeringens företrädare kunna säga om ni har ansvaret eller inte. Ni har suttit vid makten i mer än tre års tid. Ni avskaffade vårdgarantin. Ni har alla möjligheter att se till att resurserna används på rätt sätt inom landstingen. Anser Maj Inger Klingvall att socialdemokratiska landstingspolitiker använder de skattepengar de förfogar över på ett ansvarsfullt sätt när man tillåter växande köer? Har ni ansvaret för att köerna växer inom sjukvården eller är det som alltid annars någon annan som har ansvaret? Ta ansvar eller avgå!
Fru talman! Jag vet inte om Gunnar Hökmark lyssnade till vad jag sade i min första replik. Det pågår ett arbete mellan regeringen, Landstingsförbundet och Socialstyrelsen för att komma fram till ett avtal för 1999 för att kunna införa en vårdgaranti. Det handlar om att kunna ge en bättre vård, en snabbare vård och korta operationsköer. Vi satsar 16 miljarder på kommuner och landsting. Vi tar ett stort ansvar för att klara av att ge en högkvalitativ sjukvård som skall nå ut till alla människor. Men jag undrar vilket ansvar Gunnar Hökmark tänker ta för de år som bl.a. ledde till att många landsting fick en mycket svår ekonomisk situation. Det ansvaret hör jag väldigt litet om. Som jag sade i min tidigare replik innebär räntan på skulden en stor belastning som också skadar oss. Tänk så mycket bättre vård vi skulle kunna ge med de pengarna, Gunnar Hökmark!
Fru talman! Poängen var alltså att moderat politik leder till att vårdköerna försvinner. Jag tycker att statsrådet gör framtida generationer en otjänst genom att hålla i gång ATP-nostalgin. ATP delade ut förmåner utan att ta hänsyn till demografi och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det är inte detta som det nya pensionssystemet bygger vidare på, som Klingvall antydde. Låt mig som en representant för de generationer som faktiskt skall leva helt efter det nya systemet - vilket är ovanligt här i riksdagen - få ha en synpunkt på detta. När jag en dag går i pension kommer jag att bry mig väldigt litet om vem som gav och tog i den här debatten. Jag kommer mer att intressera mig för värdeutvecklingen av pensionerna. Nu har det visat sig att den premiereserv som alltså höjdes i slutförhandlingen kommer att leda till en bättre värdeutveckling av de framtida pensionerna för framtida generationer. Men då inställer sig lätt frågan: Varför stannar vi på 2,5 %? Varför inte låta en ännu större andel av den pensionsavgift som betalas utgöra en premiereserv? Varför t.ex. inte hela beloppet?
Fru talman! Det är inte särskilt svårt att svara på. Vi har ett fördelningssystem sedan 1960, och vi fortsätter med att ha ett fördelningssystem även i det reformerade pensionssystemet. Vi behöver ha dessa När det gäller avkastningen tycker jag att det är viktigt att veta att erfarenhetsmässigt varierar avkastningen på kapital mer än den ekonomiska tillväxten. Under långa perioder, t.ex. på 70-talet, har vi ju haft en kapitalavkastning som har varit förhållandevis låg. Det är också viktigt att känna till att ju högre del av pensionen som är premiepension, desto större är risktagandet för den enskilde.
Fru talman! Det är alltså två delar i detta. Fördelningssystemet skall fortsätta för att täcka underskott i det system vi redan har, och tidigare sade statsrådet att detta skall vara ett system som verkar över lång tid och att det finns en stor enighet här i riksdagen. Då blir det ju väldigt angeläget att återkomma och successivt höja premiereserven just för att ge en bättre värdeutveckling till framtida generationer. Det skulle ju Maj-Inger Klingvall kunna ställa upp på, eftersom hon angav att fördelningssystemet bara skall fortsätta för att täcka underskott i det gamla systemet. Sedan gäller det avkastningen på kapital. Vi har många bevis på att pensionssystem runt om vi världen som är fondbaserade och premiebaserade ger en bättre värdeutveckling än vad offentligt fonderade pensionssystem gör. Ingen är naturligtvis opåverkad av den allmänna ekonomiska utvecklingen, men alla bevis - och det har även statsrådet medgivit häromdagen - visar att det som man får fondera själv genom möjlighet att spara i form av en premiereserv ger en bättre värdeutveckling. Det känns som om det bara är ideologiska skygglappar och inte det framtida pensionsvärdet som står i fokus när Maj-Inger Klingvall svarar.
Fru talman! Fredrik Reinfeldt påstår att jag har sagt saker som jag inte har sagt, nämligen att det skulle handla om att täcka underskotten i det gamla systemet. Så är det naturligtvis inte. Det här är ett fördelningssystem där dessa 16 % kommer att gå till utgående pensioner allt framgent. Premiepensionen innebär ett större risktagande. Ju större andel man har i en premiepension, desto större risktagande är det och desto större är osäkerheten om hur den framtida pensionen kommer att bli. Med den senaste tidens händelser, inte minst i Asien, tycker jag att det finns anledning att höja på ögonbrynen. Jag tror att den fördelning som vi nu har enats om, dvs. 16 % i fördelningssystemet och 2,5 % i premiepensionen, är en bra fördelning. Den ställer vi socialdemokrater upp på.

Fru talman! Jag kan konstatera att moderaterna egentligen inte vill diskutera välfärdspolitik. De läser hellre annonser för att hitta frågor som verkar spännande att ställa till mig. Jag tycker att det vore mycket mer intressant om vi verkligen diskuterade välfärdspolitik och hur den skall se ut i framtiden. Jag känner nämligen en mycket stor oro för hur välfärden skall gestalta sig. De skattesänkningar som moderaterna föreslår för låg och medelinkomsttagare, vilka är i majoritet i det här landet, kan på intet sätt kompensera de nedskärningar som man måste genomföra för att klara de stora skattesänkningar man föreslår. Vad skall hända, Bo Lundgren? Vad skall bort av välfärden? Hur kommer de här nedskärningarna att genomföras? Det tycker jag skulle vara väldigt intressant att få klarlagt i den här debatten.

Fru talman! Det är inte lätt att få några besked från moderaterna när det gäller hur de ser på politiken framgent. Dessvärre kan jag bara konstatera att Bo Lundgren inte lyssnar på vad jag säger, eftersom jag både i mitt anförande och i min replik till Gun Hellsvik talade om kopplingen arbete-välfärd. Arbete finansierar välfärd, och arbete ger rätt till försäkringar. Det är naturligtvis det som är grundläggande för den välfärdsmodell vi har. Den bygger på arbete. Men här slajdar Bo Lundgren och vill inte på något sätt svara på min fråga. Hur skall det gå till, Bo Lundgren, att sänka skatterna så mycket som ni föreslår? Hur kommer välfärden att se ut i ett sådant scenario? Vi får inga svar, inga besked.
Fru talman! Statsrådet lovar rätt mycket för framtiden. Men vad finns det för skäl att tro på det? Sommaren 1994 fick jag ett brev där man lovade att inte höja skatterna mer än 3,6 miljarder. Man höjde dem 70-80 miljarder. Alldeles före valet lovade man att inte avskeda i landsting och kommuner. Man avskedade 68 000. Vad ni har gjort den här perioden, som ni inte lovade att göra, är att öka vårdköerna. Det har ni genomfört. Men ni har inte gjort det ni lovade. Det finns alltså inget skäl att nu inhösta några sympatier för förslag ni lägger fram när ni inte har hållit löften förut. Vi prioriterar vården. Sjukvården prioriteras inom ramen för landstingens resurser. Statsrådet kan väl inte mena att det inte går att prioritera inom vården. Det är riktigt att vi lägger 7,6 miljarder mindre till den kommunala apparaten, men vi stärker i stället de enskilda människorna så att de kan leva på sin lön och sköta sina egna angelägenheter. Kommunen kan då kanske koncentrera sig på det som är viktigt och hjälpa dem som verkligen behöver. Det är alltså skillnaden. Ni ser folk som undersåtar, som bidragstagare. Vi ser dem som medborgare kapabla att fatta beslut om vi ger dem möjlighet.
Fru talman! Jag konstaterar att inte heller Leif Carlson har några besked att ge. Utifrån Leif Carlsons anförande vore det t.ex. oerhört intressant att få veta hur operationsköerna skall kortas med moderat politik. Hur skall det gå till? Det tycker jag skulle vara väldigt intressant att få höra. Sedan påstår Leif Carlson att vi inte håller några löften. Jag vet inte om jag skall kommentera det. Jag kan bara upprepa det jag har sagt om vad vi har åstadkommit i år när det gäller att kunna satsa på nytt. Låneekonomin är över. Vi kan nu med egna pengar höja nivåerna. Det har vi gjort - i barnbidrag, i bostadstillägg till pensionärer och i försäkringssystemen. Vi kan också satsa 16 miljarder på vård, omsorg och skola, Leif Carlson.
Fru talman! Jag klargjorde mycket tydligt förut hur det här med köer fungerar. Statsrådet var i salen då, och det går bra att läsa protokollet. Det är inte en kostnad att vara utan köer; det är en kostnad att ha köer - en samhällskostnad och en kostnad för individen. Detta är alldeles klart. Det behövs inget ytterligare förtydligande; det finns en enighet om detta bland alla som kan den här frågan. När det sedan gäller vad ni har gjort säger statsrådet att ni har ökat barnbidraget. Men de sämst ställda får ju ingen glädje av det. På grund av konstruktionen av egenavgifter och annat får faktiskt de flesta ingen glädje av er barnbidragshöjning. Den är ett slag i luften - inte någonting som tillför det ni lovar.
Fru talman! Lyssna på mitt anförande, säger Leif Carlson. Ja, men hur skall ni ta bort köerna? Det svaret har jag inte fått, Leif Carlson. Hur skall det gå till konkret? Hur skall köerna bort? Moderaterna för fram låg och medelinkomsttagarna som dem som skall få det så mycket bättre med deras skattesänkningar. Men detta är att slå blå dunster i ögonen på folk. De skattesänkningar som ni föreslår för den här gruppen kan ju på intet sätt kompensera för de nedskärningar som är nödvändiga att göra för att ni skall kunna finansiera de stora skattesänkningar som ligger i ert alternativ. När tänker ni svara på det här? När tänker Leif Carlson svara på det här?
Fru talman! Alla prognoser talar för att resursbehovet för vård och omsorg kommer att öka mer än den ekonomiska tillväxten under de kommande åren. En större andel av samhällets resurser kommer att behöva tas i anspråk för att klara det här problemet. Naturligtvis kan fortfarande mycket göras organisatoriskt och på andra sätt för att effektivisera vård och omsorg, men det kommer ändå här så småningom att finnas ett finansieringsglapp.

Fru talman! Roland Larsson undrar hur vi skall lösa finansieringsglappet. Det hänger naturligtvis samman med den ekonomiska politik som vi driver: att få ned arbetslösheten och få en god tillväxt i ekonomin. Det är det som kan ge oss möjligheterna att klara det här glappet.
Fru talman! Prognoserna visar dessvärre att inte ens den goda tillväxt som vi räknar med framöver kommer att räcka till för att täcka det här, och det var det min fråga utgick ifrån. Pensionsöverenskommelsen har ju varit en framgång, inte minst för Maj-Inger Klingvall själv. Genom att tillämpa samma princip med en grundnivå, lika för alla, och en högre grad av avgiftsfinansiering på den del som är inkomstrelaterad även på socialförsäkring och a-kassa skulle man kunna få loss resurser för vård och omsorg i framtiden. Jag skulle vilja fråga om Maj-Inger Klingvall kan tänka sig att pröva den typen av lösningar för att få de pengar som kommer att behövas till vården och omsorgen när det inte räcker med den tillväxt vi kommer att få.
Fru talman! Jag kanske får erkänna att jag inte riktigt förstod hur Roland Larsson tänkte sig den här lösningen. Låt mig bara kort säga att våra försäkringssystem, såsom jag var inne på tidigare i mitt svar till Bo Lundgren, ju bygger på arbete. Arbete står både för finansieringen av försäkringssystemen och också för uppslutningen kring försäkringarna. Alla är med och betalar och alla får ta del. Att då byta till ett grundtrygghetssystem - vad jag kan förstå är det vad Roland Larsson är ute efter - är enligt min uppfattning ett sätt att äventyra både finansieringen och tilltron till tryggheten.
Fru talman! Kristina, 38 år, arbetar som vårdbiträde inom sjukvården i Uppland. Kristina är sjukskriven sedan cirka sex månader för en för henne mycket besvärlig handskada. Enligt företagsläkaren krävs det en relativt enkel operation, och Kristina kan återgå till sitt viktiga arbete inom vården inom några veckor. Men Kristina står fortfarande i kö. En privatklinik i Uppsala kan för ca 15 000 kr, med en väntetid på tre veckor, genomföra operationen. Men pengarna får inte flyttas från sjukpenning till rehabilitering, vilket skulle ge en stor förtjänst för samhället, i detta fall ca 60 000-75 000 kr, och framför allt en rejäl höjning av vårdbiträdet Kristinas livskvalitet. Varför fortsätter statsrådet att säga nej, nej till denna möjlighet att korta människors onödiga lidande samtidigt som ytterligare resurser frigörs till vården?
Fru talman! Det som jag ser framför mig när det gäller att korta köerna är det arbete som pågår på departementet. Det är det resurstillskott som vi tillför landstingen. Jag förstår att det är försäkringspengarna som Ann-Kristin Føsker tänkte sig att använda för att korta köerna. Då inställer sig genast en rad frågor: Hur skall i så fall en sådan överföring se ut? Hur skall man garantera att det finns pengar till sjukpenning till dem som är sjuka? Vilka skall i så fall komma i åtnjutande av försäkringspengarna? Vem skall gå först i den kön? Skall vi släppa principen om allas lika rätt?
Fru talman! Jag skulle vilja säga att det egentligen inte behövs så mycket mer utredningar. Om man släpper loss möjligheten att använda pengarna i försäkringssystemet med målsättningen att ge individen snabb och högkvalitativ vård där den finns att få, offentlig eller privat, minskar det lidandet, och det frigörs resurser till mer vård. Nu talar statsrådet enbart om att skaffa fram nya resurser till landstingen. Men detta är inte någon ekonomisk fråga, som statsrådet Klingvall framhåller. Det är en rent ideologisk fråga, där regeringen fortsätter att ge den enskilda individen mindre valfrihet och i detta speciella fall en mycket sämre livskvalitet med onödigt långt lidande. Kortas köerna får alla positiv utdelning av det.
Fru talman! Som jag sade tidigare finns det naturligtvis ingen som vill ha långa köer. Alla vill ju se till att vi kan minska köerna och göra det så snabbt som möjligt. Frågan är hur det skall gå till. Det jag förstår att Ann-Kristin Føsker pläderar för är att vi skall använda sjukförsäkringspengar till att korta köerna. På det sätt som Ann-Kristin Føsker lägger fram det kan jag inte ställa upp på detta, därför att det innebär såvitt jag kan förstå ett avsteg från principen om allas lika rätt till sjukvård och behandling. Vem skall avgöra vem som skall gå före i kön? Är det bara de som har sjukpenning som skall få tillgång till den här gräddfilen? Hur skall detta se ut i ett längre perspektiv? Skall vi ta in ett överskott i sjukförsäkringen för att använda till operationer? Det här reser en rad frågor. Det är därför som regeringen har valt en annan linje, nämligen en samverkan mellan fyra aktörer för att komma åt framför allt de långtidssjuka, de som behöver adekvat hjälp. Samverkan är ett viktigt sätt att lösa den här problematiken.
Fru talman! Kvinnomaktsutredningen, som nyligen har presenterats, visar på hur kvinnors ekonomiska oberoende och trygghet ser ut i dag. Det visar sig att klyftan är stor mellan kvinnor och män. Anser statsrådet att det fortfarande är rätt instrument att utgå från inkomstbortfallsprincipen i trygghetssystemen, som nu visar sig ge ett sämre skydd för kvinnorna?
Inkomstbortfallsprincipen är en väldigt bra grund att stå på när vi vill ha en försäkring som bidrar till ökad rättvisa och jämlikhet och som också stöder arbetslinjen. Den betyder naturligtvis mycket för kvinnors möjligheter att vara hemma med sina små barn eftersom det ger 80 % av inkomsten genom föräldraförsäkringen. Den inkomstrelaterade försäkringsformen ser jag som en stor fördel för kvinnor.
Fru talman! Men kvinnor har ofta ett deltidsarbete, och det ger en sämre ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet osv. Man utför ju fortfarande en stor del av det obetalda arbetet, som inte ger någon trygghet. Centerpartiet förordar ett grundtrygghetssystem som också kräver att arbetslinjen skall stärkas. Det skulle ta bort de här orättvisorna. Vi menar att det är dags att se över trygghetssystemen. Är statsrådet inte beredd att ta initiativ till en utredning som ser över alla trygghetssystemen?
Fru talman! Som Ingrid Skeppstedt säkert vet har vi under första halvan av 90-talet haft en sådan stor utredning, Sjuk och arbetsskadekommittén, som har tittat över försäkringarna. Jag tror att det är viktigt att förstå att försäkringen är till för att upp till 80 % täcka ett inkomstbortfall. Man skall inte förlora på att vara hemma och vara sjuk, men det skall heller inte löna sig. Försäkringens grundprincip, att täcka inkomstbortfall, tycker jag och socialdemokraterna är en mycket bra princip.
Fru talman! I den pensionsuppgörelse som nyss slöts har det kommit upp två frågor som har diskuterats ganska mycket efteråt. Jag vill fråga statsrådet följande: Hur skall neutraliseringen av den s.k. kompensationen, som var en del av denna uppgörelse, genomföras? Med Folkpartiets lösning på den här frågan hade detta problem över huvud taget aldrig aktualiserats. Det hade så att säga löst sig automatiskt. Regeringen har i förhandlingen åtagit sig att lösa denna fråga. Hur skall det gå till och hur skall det göras? Den andra frågan gäller att grundavdraget höjs i uppgörelsen. Det höjs även för pensionärerna. Det skulle man också neutralisera, enligt regeringen. Det skulle tas tillbaka för att det inte skulle ske en överkompensation. Det rör sig om 1,4 miljarder. Hur skall detta göras? Regeringen har ansvaret för att redovisa dessa två frågor inför väljarna och för riksdagen.

Fru talman! Som säkert Carl B Hamilton är väl medveten om är de övriga fyra partierna som ingår i pensionsöverenskommelsen fullt delaktiga i uppgörelsen. Vi arbetar nu med den slutliga tekniska utformningen av den här kompensationen på departementet. Detta kommer nu vid olika sammanträden med de övriga fyra partierna att beredas vidare till ett färdigt förslag. Det gäller båda dessa frågor.
Fru talman! Det är dock så att regeringen har ett ansvar i denna fråga, eftersom vi från vår sida förde fram en lösning som hade gjort att frågan över huvud taget inte hade kommit upp. Det är eftergiften till regeringssidan i denna fråga som har skapat diskussionen om de 11 miljarderna till kommuner och landsting respektive de 1,4 miljarderna i kompensation för höjt grundavdrag. Det är på regeringssidan ansvaret ligger att redovisa hur lösningen skall se ut. Kom inte och skyll på andra, utan ta ert ansvar och stå för ansvaret!
Fru talman! Det här är en del i uppgörelsen. Den är vi fem partier alla delaktiga i. Vi är också delaktiga i att finna lösningen på den tekniska utformningen. Att kommunerna skall kompenseras för ett höjt grundavdrag har varit utsagt från första stund när den här lösningen blev klar.
Fru talman! På vilket sätt minskar socialförsäkringssystemet klyftorna? Jag kan inte se det. Jag tycker att det behåller klyftorna, fast på en litet lägre nivå. Skillnaden finns bl.a. mellan olika inkomstgrupper. Men den största skiljelinjen i dag går mellan dem som har och dem som inget har. Det finns 900 000 som helt eller delvis står utanför socialförsäkringssystemen - pensionärerna borträknade.
Herr talman! Ett solidariskt uppbyggt offentligt socialförsäkringssystem minskar klyftorna. Det innebär att alla är med och betalar till försäkringen. Alternativet hade varit att ha någon form av basnivå för medborgarna. Sedan skulle människor i övrigt få skaffa sig privata försäkringar av skilda slag med olika premier beroende på hälsa och status osv. Det finns ytterligare exempel på hur olika systemen fungerar, dvs. ett offentligt obligatoriskt försäkringssystem eller ett som bygger på privata försäkringar. Detta är ett för mig viktigt skäl till min argumentering att minska klyftorna i samhället.
Herr talman! Jag kan inte se att detta minskar klyftorna. Klyftorna finns kvar, fast på en lägre nivå. Man bär med sig orättvisorna i systemet i graven. Miljöpartiet stöder ett solidariskt och offentligt system för att finansiera försäkringarna. Det var ingen fråga, men en förklaring.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Klingvall angående de ökningar i barnbidragen som har föreslagits och har trätt i kraft. De familjer som bäst behöver bidragen kommer inte att få någon hjälp. De äts upp. Är det den profilen på Socialdemokraternas politik som skall råda, dvs. att det är vi som har det bäst som skall få förmånen och att det blir ingen skillnad för dem som har det sämst? Sedan var det de låga befolkningssiffrorna. Födelsetalen är nu låga. Jag har en fråga till Maj-Inger Klingvall angående den familjepolitik som Socialdemokraterna driver. Man skall de facto inte vara hemma med sina små barn. Detta gäller tydligen bara i ett år för Maj-Inger Klingvall. Tror inte statsrådet att detta spelar någon roll för föräldrar som planerar att skaffa barn?
Herr talman! Alla barn behöver barnbidrag. Alla barn har rätt till barnbidrag. Alla barn har rätt till lika stort barnbidrag. Barnbidraget gör att ett stort antal familjer - 92 000 barnfamiljer enligt en undersökning av Statskontoret - inte behöver någon annan ekonomisk hjälp, t.ex. att få socialbidrag från socialtjänsten. Det är viktigt att möjligheten finns att stödja barnfamiljerna med barnbidraget. Med den ökning som görs från den 1 januari, kommer detta att fungera ännu mera effektivt. Sedan var det frågan om familjerna väljer att vara hemma med sina barn. Den flexibla föräldraförsäkringen som finns ger familjerna en stor valfrihet därvidlag.
Herr talman! Det generella barnbidraget är de facto bra för barnfamiljerna. Min fråga gällde de rapporter som har kommit om att barnfamiljerna har en svår ekonomisk situation. De som har det allra svårast får inte någon förbättring - okej, de får i och för sig ingen försämring. Sedan är det den flexibla föräldraförsäkringen och att kunna vara hemma hos sina små barn - det är inte sant. I teorin går det att välja, men rent praktiskt finns inget val. Socialdemokraterna har valt att styra familjernas val, inte att underlätta valet. Kristdemokraterna har sagt att det är familjerna själva som skall bestämma om de vill vara hemma längre tid hos sina småbarn eller inte. Det har Socialdemokraterna inte velat göra. Man har sagt att familjerna får ett stöd om de väljer att arbeta utanför hemmet. Detta är en hjärtefråga för oss kristdemokrater som vi kommer att fortsätta att driva. Men inte för vår skull, utan för barnens skull.
Herr talman! Det är för barnfamiljerna som för alla andra människor; det är klart att det inte finns någonting som kan kompensera eller motsvara arbete och egen försörjning. Därför är en sänkning av arbetslösheten en viktig fråga för barnfamiljer där det kan finnas både en eller två försörjare som går arbetslösa. En sänkt arbetslöshet måste åstadkommas, och det är också regeringens viktigaste fråga att driva. Det är klart att man kan vara hemma så länge man vill. Det finns inga sådana begränsningar. Ett viktigt stöd i valet är en föräldraförsäkring som är flexibel och som gör det möjligt för föräldrar att välja olika lösningar.
Herr talman! Statsrådet sade att det är bra för den politiska demokratin att fyra partier har enats i frågan om pensionerna. Tage Erlander sade på sin tid att hela svenska folket borde gå i pensionsstudiecirklar. Han hade rätt. Det hade funnits tid till det. Den första uppgörelsen kom 1994. Nu har det gått fyra år, och innan nästa val skall det hela vara klart. För att förankra uppgörelsen hos de tveksamma socialdemokratiska väljarna har regeringen hyrt in en lobbyfirma som skall betalas med skattemedel. Jag skulle vilja veta hur statsrådet tänker förklara för de unga arbetslösa som aldrig kommer in i de system som ger pensionsgrundande inkomst hur de skall klara sig, dvs. hur principen om livsinkomst ser ut för dem. Vad har livsinkomstprincipen att ge metallarbetarna eller kommunalarbetarna som inte orkar arbeta i 40 år, för dem som har gått in i kunskapslyftet och för de invandrare som kommer sent i livet till Sverige?
Herr talman! En viktig del i pensionssystemet är livsinkomstprincipen, som också Ulla Hoffmann var inne på. Den innebär att man får pensionspoäng krona för krona för vad man har tjänat under livet. Det finns också fördelningspolitiska inslag som innebär att man också får pensionspoäng om man är hemma och vårdar barn, studerar eller gör sin värnplikt. Man får också pensionspoäng på de ersättningar man får vid arbetslöshet, sjukdom och förtidspensionering. Det är för att få ett så bra och rimligt fungerande pensionssystem som möjligt. I botten på detta ligger garantipensionen. Den kommer att ge litet bättre utdelning än dagens folkpension och pensionstillskott. Det är för att skapa en trygg pension för framtiden som de olika delarna finns.
Herr talman! Statsrådet tog inte upp en enda av de grupper jag nämnde. Jag pratade om invandrare som kommit sent i livet till Sverige, om metallarbetare och kommunalarbetare som inte orkar arbeta 40 år, om de unga som varit arbetslösa länge som inte har kommit in i systemen som ger pensionsgrundande inkomst. Jag kommer att återkomma till frågan om garantipensionen i mitt anförande. Men den är ingen hjälp. För dessa grupper kommer garantipensionen att bli bra mycket dyrare för statsfinanserna än vad jag tror att man har räknat med.
Herr talman! Ulla Hoffmann måste acceptera den princip som även finns i det nuvarande ATP-systemet. Den inkomstgrundande pensionen bygger också på inkomstbortfallsprincipen beräknat på den inkomst man har haft, dvs. för att få en rimlig levnadsstandard när man går i pension. Inkomsten under livet hänger också ihop med den pensionspoäng man har tjänat in. Men för att det skall finnas en ordentlig trygghet i botten gör vi en förbättring av garantipensionen. Den kan man då få som en hel pension om man inte har tjänat in några pensionspoäng eller också som en utfyllnad, ett tillägg till den inkomstgrundande pension som man har tjänat in. Med den här utformningen skall pensionssystemet ge trygghet, och det blir rimligt och hyggligt för framtiden.
Herr talman! Det är en rörande omsorg som socialdemokratiska statsråd och andra från partiet visar om Kristdemokraterna och Folkpartiet när de undrar hur vi skall kunna regera tillsammans med Moderaterna, hur vi skall klara vår politik och hur vi skall klara vår sociala inriktning och vårt sociala patos. Det har vi naturligtvis de facto - det är vi överens om. Ja, vi har erfarenhet av att regera tillsammans med Moderaterna, och vi har visat att vi klarar det i kristid utan de sociala försämringar som vi har sett under den här mandatperioden. Socialdemokraterna är väldigt stolta över att i viss mån nå tillbaka till nivåer som gällde under den förra mandatperioden, så jag tycker inte att de skall slå sig för bröstet så förfärligt. Jag undrar: Vem skall Socialdemokraterna regera med när man nu hoppas på seger i valet i höst?

Herr talman! Det var kanske inte så mycket att replikera på, men jag skulle på nytt kunna ställa den fråga som jag har fått ett dåligt svar på: Hur skall det gå till att regera tillsammans med Moderaterna? Kristdemokraterna poängterar ju väldigt mycket sitt engagemang för vården och omsorgen, och det borde finnas ett visst motstånd mot att regera ihop med ett parti som så oerhört drastiskt kommer att minska möjligheterna för en god välfärd. Man kan också fundera om Rose-Marie Frebran tycker att det var ett bra resultat som vi kunde se 1994 efter åren med borgerlig regering, där Kristdemokraterna var med. Är Rose-Marie Frebran nöjd med det samarbetet?
Herr talman! Fördelningspolitiken var betydligt bättre under den förra mandatperioden än vad den har varit under den nuvarande. Vi har också i våra finansierade budgetalternativ varje år haft en helt annan profil än den som Socialdemokraterna och Centern har haft. Vi har inte accepterat de låga nivåer, t.ex. på 75 %, som Socialdemokraterna har drivit som sin politik under den här mandatperioden. Socialdemokraterna borde veta vad samarbete handlar om, i och med att man har haft samarbete med Centern under den här perioden. Socialdemokraterna har inte kunnat köra på som om de inte samarbetade med Centern. Självfallet handlar det om att ge och ta och att i olika frågor komma fram till kompromisser. Så var det den förra mandatperioden, och så kommer det att vara nästa. Men vem skall ni regera ihop med?
Herr talman! Vi har genomfört den här svåra budgetsaneringen, genom överenskommelser med först Vänsterpartiet och sedan Centerpartiet. Det har gått bra, därför att vi har klarat att sanera statsfinanserna. Vi kan peka på väldigt goda resultat av det här samarbetet. Dessvärre kan inte Rose-Marie Frebran peka på samma goda resultat 1994, då det var ett underskott i statens budget på 240 miljarder. Att man kan kalla det god fördelningspolitik har jag väldigt svårt att förstå.

Herr talman! Vi socialdemokrater har hållit vård och omsorg utanför de senaste årens besparingspaket. Trots det har vård och omsorg blivit utsatta för nedskärningar, bl.a. för att den stora arbetslösheten tärt på kommunernas ekonomi. Det har fått konsekvenser, och nu debatteras vårdfrågorna utifrån uppkomna, i vissa fall uppseendeväckande brister i äldrevården och köerna i sjukvården. Det är då glädjande att det finns en stor samsyn i riksdagen om att vården skall få tillräckliga resurser, att finansieringen skall ske via skattemedel och att det skall finnas ett demokratiskt inflytande. Bara ett parti vill lösa vårdens problem genom systemskifte, och det är Moderaterna, som föreslår en ny försäkringslösning och mindre demokratiskt inflytande, och stora skattesänkningar som - på ett sätt som jag tror att inte någon utanför moderatkretsen förstår - skall ge mer pengar till vård och omsorg. Effektiviseringar är ett ord som också används utan preciseringar. Det finns ett starkt samband mellan välfärd och ekonomi, och därför har saneringen av ekonomin varit nödvändig. Därför är det viktigt att minska arbetslösheten. Många människor i arbete, en ekonomi i balans och tillväxt är förutsättningen för att vi skall kunna ge tillräckliga resurser till vården. De resultat vi nu har uppnått har gjort det möjligt att besluta om mer pengar till vården: 4 miljarder mer för varje år t.o.m. år 2000. Detta tillsammans med fortsatt reformarbete och förändringar i sjukvårdens struktur gör att det är inom räckhåll att få bort oacceptabla köer i vården. De som nu tar till stora och hårda ord om köerna måste tänka på att landstingens planering med de nya pengarna trätt i kraft från årsskiftet. De som åberopar den gamla vårdgarantin som allena saliggörande glömmer bort att dess goda verkan berodde på att det med den skickades pengar. Bortglömd är också den eniga prioriteringsutredningen, som lyfte fram vård av kroniskt sjuka och vård i livets slutskede som högsta prioritet jämte akutsjukvård. När neddragningar har varit nödvändiga i landstingen har de som kan vänta fått vänta. Det är i längden oacceptabelt, men det är ändå i det skedet en nödvändig prioritering. Det finns i landstingen avsatta medel för att ta itu med köproblemen. Situationen är ingalunda hopplös. I årets s.k. Dagmaröverenskommelse har nu startats ett arbete som syftar till att kunna införa en vårdgaranti på tre månader från den 1 januari 1999, inte för några speciella diagnoser utan en generell vårdgaranti. Herr talman! Ibland framstår det som att omsorgen om de äldre skulle vara något vi plötsligt uppmärksammat. Så är det inte. Arbetet med att skapa en god och trygg äldrevård har pågått under många år. Den senaste stora förändringen var den s.k. Ädelreformen 1992. Den har följts upp av Socialstyrelsen och av socialutskottet. Resultaten har varit goda, men det finns också brister. Det handlar om brist på läkartillsyn och brister i samordning mellan huvudmän. Detta och annat har socialutskottet påtalat, och det pågår mycket arbete för att rätta till dessa brister. Det har också föranlett att regeringen har tillsatt flera utredningar, en om bemötande av äldre och en om patientens rättigheter. Båda har lämnat betänkanden med viktiga förslag. En utredning om avgifternas problematik pågår. Regeringen har också givit extra anslag för att utarbeta stöd till anhöriga som tar ett stort ansvar för sina anförvanters vård och omsorg. Beslut har fattats om förstärkt tillsyn av vården, och det finns nu också en laglig skyldighet att kvalitetssäkra all vård. Samma krav ställs därmed på privat som på offentlig vård. När de senast uppmärksammade exemplen på vanvård avslöjades fick Socialstyrelsen uppdrag och extra medel för att kunna utöka tillsynen över äldrevården. Vanvård accepteras inte. Den skall påtalas och åtgärdas, men det är olyckligt om bilder av vanvård görs till en generell bild av hur våra äldre har det. I bemötandeutredningen konstateras att det finns många utmärkta exempel på utveckling av goda vårdformer, och det är viktigt att alla dessa goda exempel lyfts fram som förebilder. Det kan stimulera till en god utveckling. Det är också viktigt att all den personal som utför ett gott arbete får uppskattning och kan känna stolthet. Vi får inte föra debatten så att vi sprider missmod och bidrar till att arbete med våra äldre får låg status. Det måste framhållas att det krävs alldeles särskilt mycket av dem som arbetar med äldre och sjuka människor, när det gäller både ork och kunskaper. Herr talman! Sedan Ädelreformen genomfördes har det skett en förändring. Alltfler människor med behov av kvalificerad vård eller vård i livets slutskede finns nu i hemmet eller i särskilt boende. Det kräver vidareutbildning av den personal som skall möta dessa nya och större behov, mer medicinsk kompetens och mer personal. Det är viktigt att vi tar ansvar för den förändrade situation som uppstått. Det gör vi genom att tillföra mera pengar men också genom att ta till vara de förslag som olika utredningar tagit fram. Regeringen kommer under våren att lägga ett nationellt handlingsprogram för äldrepolitiken. Äldrevården skall kännetecknas av hög kvalitet. Herr talman! Vi har kunskaper, och vi har nu en ekonomi som är i balans och förutsättningar för att samhällsekonomin skall utvecklas positivt. Då skall vi prioritera vård och omsorg, inte skattesänkningar, och då skall vi också kunna komma till rätta med de brister som upprör oss alla i dag.

Herr talman! Jag har stor respekt för Ingrid Andersson i vårdfrågor. Hon frågar varför vi vill ha en systemförändring när ingen annan vill det. Det är naturligtvis därför att vi har prövat det system som vi har. Vi har gång på gång lagt in nya skattepengar. Det är som att hälla i en gammal maskin som bara går sämre och sämre. Man smörjer den litet grand, och så kommer problemen tillbaks inom två år. Det går inte att arbeta på det sättet. Systemet är ineffektivt, för produktionen sker inte i konkurrens. Ingrid Andersson talar om att man pratar oprecist om det. Jag kan hänvisa till internationella undersökningar från t.ex. Boston Consulting Group som visar att det går att spara 15-30 % på sjukvården utan att produktiviteten sjunker. Dessutom får man höjd kvalitet. KPP-undersökningen visar att 30-40 % av kostnadsskillnaderna mellan klinikerna inte har med kvalitetsskillnader att göra utan med brister i rutinerna. Det innebär 15 miljarder. Knivtiden i Sverige utgör ungefär 35 %. I utlandet utgör den 60 80 %. Om man inför bemanningsplaner skulle man enligt undersökningar kunna spara 15-20 %. Det finns alltså preciserade effektivitetsvinster att göra i ett annat system. Landstingssystemet klarar det inte.
Herr talman! Leif Carlson beskrev det landstingsdrivna sjukvårdssystemet som ett system som man ideligen har hällt pengar i. Sanningen är att landstingen har fått vidkännas ekonomiska förluster och svårigheter under den tid som har gått. Jag har pekat på att det inom det system som vi har, som jag tycker är bra, finns metoder för och möjligheter att klara av de problem som vi har. Jag vet inte att det finns något land med försäkringslös sjukvård som har ett bättre resultat.
Herr talman! Problemet är att det inte går att effektivisera inom landstinget. Det finns inbyggda hinder i systemet som gör att vi inte kan nyttja effektiviseringarna. Det är problem som man inte har i försäkringssystem som är solidariskt finansierade. De systemen rättar sig efter de resurser man har och är alltså solidariska. Där följer pengarna patienten. Det gör de inte i landstingssystemet. Patienterna står starka. Patienterna har valfrihet. Det är en mycket stor vinst. Man måste fråga sig, herr talman, varför vårdens problem alltid växer när socialdemokraterna har makten. Problemen växte fram till 1991. Sedan minskade de under den borgerliga tiden, trots svåra ekonomiska förhållanden. Så fort socialdemokraterna får makten växer vårdköerna. Personalen blir mer frustrerad. Man har fler uppsägningar. Systemet gör att det inte finns någon arbetsglädje. Det kommer ingen belöning om man förbättrar en kliniks verksamhet. Den möjligheten finns inte i landstingssystemet. Då får vi så småningom en vård som blir allt sämre och går på knäna. Det händer bara under socialdemokratisk regi.
Herr talman! Under förra perioden tror jag att man klarade av många problem genom att öka upplåningen. Vi vet vad det ledde till. Vi har inte sett det som en lösning. Vi vill ha en stabil ekonomi för att kunna klara av vård och omsorg. Den försäkringslösning som Leif Carlson har pläderat för är inte särskilt utarbetad. Jag föreställer mig att det kommer att ta lång tid innan man kan sätta den i sjön. Vi är beredda att inom det system vi har i dag ta itu med de problem vi har, och jag tror att det är det allra lyckligaste. Era stora skattesänkningar skrämmer mig. De kommer naturligtvis att inverka på möjligheten att bedriva en god sjukvård.

Herr talman! Jag tackar Bo Lundgren för denna lektion. Det är förvisso så att vi har mycket höga skatter. Vi har också en mycket hög acceptans bland befolkningen när det gäller att ta ut höga skatter om pengarna går till vård och omsorg. Min lösning på våra problem i dag är inte att ytterligare höja skatterna. Vi vill med alla medel sänka arbetslösheten. Det ger mera pengar till statskassan, till kommunerna och till landstingen. Då kan vi bedriva en bättre vård.

Herr talman! Felet den borgerliga regeringen gjorde var att den förde en politik som medförde att vi i dag har att betala 100 miljarder i räntor innan vi kan företa oss någonting annat. Vi försöker att få ordning på den situationen. Det är faktiskt så, att arbetslösheten försiktigt har börjat minska. Jobben kommer i den privata sektorn. Den politik för att sanera ekonomin som vi har fört har lyckats, trots att ni aldrig har trott på den. Nu har vi föresatt oss att också halvera arbetslösheten fram till år 2000. Ni tror inte på det heller, men låt verkligheten visa. Jag tror på vår politik om vi vill kunna bedriva en god vård och omsorgspolitik.
Herr talman! De två främsta vallöftena från socialdemokratin förra gången var att avskaffa arbetslösheten och sätta stopp för de borgerliga nedskärningarna i den offentliga sektorn. Hur det gick med sysselsättningen diskuterade vi i kammaren i går. I dag diskuterar vi de växande vårdköerna under Wallström och Klingvall. Det förefaller som om vi kan vara överens om verklighetsbeskrivningen. Det var långa vårdköer före 1991 och snabbt minskade vårdköer 1991-1994. Nu är det återigen snabbt växande vårdköer. Ingrid Andersson, som såvitt jag förstår inte ifrågasätter den verklighetsbeskrivningen, talar i stället illa om den vårdgaranti som hjälpte till att åstadkomma detta. Hennes förklaring till att vi lyckades, till skillnad från socialdemokraterna, är att vi satsade så mycket pengar på detta. Jag vill bara upplysa kammaren och Ingrid Andersson om att vi ett år satsade 500 miljoner för att hjälpa landstingen att komma i gång med projektet. Sedan fungerade det utan extratillskott. Varför har ni inte ordnat det för länge sedan om det bara gäller 500 miljoner?
Herr talman! Bristerna i ekonomin i Sverige har inte bara handlat om 500 miljoner. Det har handlat om väldigt mycket mer. När vi pratar om vårdgarantin måste vi också nämna prioriteringsutredningens slutsatser. Man fann att prioriteringen av de diagnoser som man hade gjort i vårdgarantin stred mot prioriteringsutredningens slutsatser. Det har man tagit hänsyn till. Det är oerhört viktigt att vi följer de prioriteringarna, men jag inser också att ingen kan leva "utprioriterad", dvs. i en lång kö, någon längre tid. Därför vill jag och mitt parti göra väldigt mycket för att minska köerna. Vi är inte bara överens om hur verkligheten ser ut, utan vi har också ett gemensamt intresse av att göra någonting åt det, även om våra modeller kan se olika ut.
Herr talman! Då fick jag bekräftat att vi är överens om verklighetsbeskrivningen, att köer växer och minskar inom sjukvården beroende på vilka partier som har ansvar för verksamheten. Ingrid Andersson använder sedan återigen prioriteringsutredningen som ett argument mot en fungerande vårdgaranti. Vi lade ändå ned rätt mycket energi på att undersöka just om vårdgarantin, trots alla sina goda sidor, eventuellt ledde till att några andra undanträngdes. Några studier som visar att så var fallet känner jag inte till. Sanningen är väl helt enkelt den att bland socialdemokraternas återställare finns återställarna av de socialdemokratiska vårdköerna. Skillnaden mellan de olika regeringarna har väl, Ingrid Andersson, varit den att vi avskaffade vårdköerna och ni avskaffade statistiken.
Herr talman! Skillnaden i fråga om verklighetsbeskrivning är inte stor - den kanske inte finns alls. Man skall ha klart för sig att statistik om köer är väldigt svår att läsa ut. Vilka som finns i kön är väldigt olika, det har man nyligen sett här i Stockholm, där man för övrigt också har vidtagit åtgärder för att införa en vårdgaranti på tre månader generellt. Det är skillnaden mellan vår och er syn på vårdgaranti. Ni vill ha en vårdgaranti som sträcker sig till att täcka vissa diagnoser. Vi vill ha en generell vårdgaranti.
Herr talman! Ingrid Andersson nämner att det kommer en proposition i äldrefrågor längre fram i vår. Avser regeringen då att lägga fram en ganska bred proposition, som inte bara täcker vårdområdet utan också andra sektorer där omprioriteringar kan behöva göras? Sådana omprioriteringar är inte så alldeles lätt att genomföra på grund av att universitet och högskolor har ett självbestämmande vad gäller forskning. Man kanske därför kan behöva stimulera viss forskning med extra pengar. Jag tänker då på forskning kring äldres hälsoproblem, och jag tänker på utbildning om vad åldrande innebär, inte bara av hälso och sjukvårdens personal utan också av grupper inom andra sektorer, såsom byggsektorn. Vad gäller attityderna i samhället gentemot åldrande undrar jag om regeringen tänker ta fasta på det mycket intressanta häftet om barns syn på åldrande, som innehåller både glädjande och skrämmande uppgifter.
Herr talman! Självfallet kan jag inte i dag uttala mig om vad som kan finnas i det som kallas Ett nationellt handlingsprogram för äldrepolitiken. Jag har ändå fått sådana signaler att jag kan säga att man skall se väldigt brett på det. Det lilla betänkande som handlar om barns attityder gentemot äldre innefattas i bemötandeutredningen. Där finns mycket tänkvärt att ta till vara, och jag förutsätter att man inom regeringen kommer att göra det.
Herr talman! Regeringen har ju tillsatt ganska många olika utredningar, och en del fastnar i Regeringskansliet med sina många goda förslag. Jag hoppas verkligen att den här utredningen lyfter från att vara tänkvärda ord i ett dokument till att översättas till konkret handling. Man brukar säga att ett lands välstånd mäts i form av spädbarnsdödligheten. Jag menar att ett lands välstånd, dess kvalitet, också skall mätas i form av den äldreomsorg som ges.
Herr talman! Barbro Westerholm och jag brukar kunna samtala mycket bra om vårdfrågor. Vi är överens om väldigt mycket av det som Barbro här har sagt. De utredningar som vi har talat om nu har självfallet hög prioritet. De har inte fått så lång tid på sig att arbeta, men de skall ändå ut på remiss. Jag tycker att de förslag som ligger är kloka, och det kommer jag att samtala med regeringens representanter om.
Herr talman! Arbetslösheten är ett av våra stora problem, som alla vill lösa. Samtidigt har under 90 talet 75 000 arbetstillfällen försvunnit från landstingen. Mycket av försämringarna i vården beror just på minskad personaltäthet. Därför blir min fråga till Ingrid Andersson: Finns det verkligen belägg för att man har gjort besparingar genom att dra bort all den här personalen, som man sedan får betala dyrt för med olika arbetsmarknadsåtgärder?
Herr talman! Det kan man ju fundera över. Men den bistra verkligheten i landstingen är faktiskt att man har haft en ekonomi att rätta sig efter, och den har inte varit tillräckligt god för att räcka till allting. Det är beklagligt att man har behövt avskeda personal, men det är faktiskt en vändning på gång, och det finns landsting som nu håller på att nyanställa. Jag föreställer mig att det inte kommer att dröja så länge förrän vi står här i riksdagen och pratar om personalbrist inom vården. Det går i vågor. Jag är glad för att det börjar att vända, att vi nu inte fortsätter att skära ned utan ger mer pengar till vården, som kan hjälpa till att förbättra utvecklingen.
Herr talman! Också jag hoppas att landstingen kommer att få ett personaltillskott. Det som känns märkligt i det här sammanhanget är att det är staten som bl.a. genom att dra ned mycket av sina generella bidrag till landstingen har orsakat en del av det här. Även egenavgifterna har genom att påverka skatteunderlaget bidragit. Sedan får staten ändå ta kostnaderna för de friställda. Det är det som inte går ihop för mig. Jag skulle vilja se en tydlig redovisning som kunde visa att man verkligen har gjort besparingar. Eller är det en samhällsförändring?
Herr talman! Man kan ha sådana funderingar som Thomas Julin har. Vi har stått i verkligheten och befunnit oss i ansvarig ställning, och vi har sett det vara nödvändigt att sanera ekonomin. Vi har lyckats med det. Nu kommer det mer pengar till vård och omsorg, och vi skall jobba vidare på den linjen.
Herr talman! Jag skall följa upp Thomas Julins resonemang. Vi har under den här perioden avskedat 68 000 anställda inom sjukvården. Sjukvårdens andel av bruttonationalprodukten har nu sjunkit ned till 7,5 % och är bland de lägsta inom hela OECD området, från att för några år sedan ha varit uppe i 9 %. Har den socialdemokratiska regeringen någon filosofi om hur stor andel av BNP sjukvården i Sverige skall få ta? Är det rimligt att höja sjukvårdens andel upp till 9 %, som den låg på tidigare och där den ligger i de flesta andra västländer? Är det en rimlig ambition?
Herr talman! Att räkna sjukvårdens resurser i procentandelar av BNP är ganska osäkert, eftersom också BNP kan variera, och då motsvarar ju procenten olika summor. Jag utgår från att vi skall följa verksamheten och se till så att hälso och sjukvården får de pengar som behövs. Det är också viktigt att reformarbete, omstruktureringar och tillvaratagande av medicinsk kunskap och teknik fortsätter ute i landstingen och för den delen också i kommunerna, så att vi också kan ta vara på effektivitetsvinster.

Herr talman! Bo Lundgren borde vara rätt man att svara på den fråga som jag har ställt åtskilliga gånger men som hittills är obesvarad. Moderaterna vill ju minska statens anslag till social omsorg, trygghet samt vård och omsorg - detsamma gäller bidraget till kommunerna, som i huvudsak handlar om vård och omsorg - med 20 40 miljarder kronor per år under de närmaste tre åren. Enligt Moderaterna skall detta ge utrymme för skattesänkningar som skall skapa nya jobb inom andra sektorer. Vård och omsorg däremot skall betalas genom att en avgift erläggs till ett försäkringssystem. Min fråga är: På vilket sätt genereras nya jobb genom att en skatt döps om till avgift - jobb som inte kan åstadkommas inom nuvarande ram? På den frågan har jag inte fått något svar.

Herr talman! Det här är mycket intressant. Om inte det system fullt ut håller som Moderaterna här försöker redovisa, kommer hela den moderata politiken att falla samman som ett korthus. Därför är det viktigt att bringa klarhet i detta med avgifter och ett nytt försäkringssystem av det slag som vi här talar om. Bo Lundgren påstår att de pengar som nu betalas in i landstingsskatt går till landstingspolitikerna. Bo Lundgren vet att det inte stämmer. Naturligtvis finns det inom alla områden sådant som det kan sparas på. Här gäller det dock inte alla pengar som betalas in. Pengar går ju till vård och omsorg. I stället skall man nu betala en avgift. Vad är skillnaden för den enskilde mellan skatt och avgift bortsett från att det är olika benämningar? Vad har jag för glädje av att veta om det som jag betalar in kallas för skatt eller för avgift? Det handlar ju om ändamålet, om syftet. Min mor, som i dag finns inom äldrevården, torde knappast i sin nuvarande situation kunna få någon försäkring som är sådan att hennes behov av vård tillgodoses. En hel del av de människor som i dag finns inom vård och omsorg kommer aldrig att kunna omfattas av nämnda system. Hur lång tid tänker moderaterna, för att det hela skall vara realistiskt, ta på sig för att genomföra det här?

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Bo Lundgren hur han ser på arbetslösheten. Vad tycker Bo Lundgren är en lagom jämviktsarbetslöshet? Jag tänker då på er ekonomiska partimotion där ni säger att en jämviktsarbetslöshet på 6 % är rätt så bra. Och ni klandrar regeringen för att den har satt upp målsättningen till 4 %, eftersom inflation kan uppstå om efterfrågan på arbetskraft ökar för mycket. Jag skulle alltså vilja ha klarhet i vad som är Moderaternas målsättning när det gäller arbetslösheten? Vad tycker Bo Lundgren är en bra jämviktsarbetslöshet?

Herr talman! Jag har bara ytterligare en rak fråga. Anser Bo Lundgren att risken för inflation ökar om man ökar efterfrågan på arbetskraft?

Herr talman! Bo Lundgren startade sitt anförande med att säga att välfärden har kapsejsat med socialdemokratisk politik. Det är ju i stället tvärtom. Med den moderata politiken kapsejsar och undergrävs välfärden. Socialförsäkringarna är oerhört väl förankrade i det svenska samhället. De är uppskattade och fungerar i stort sett ganska väl. Det finns också en mycket stor enighet i riksdagen om detta, med undantag av Moderaterna. I socialförsäkringsutskottet anvisar Moderaterna ca 10 miljarder kronor mindre för socialförsäkringarna. Det leder till sämre trygghet för människorna. Det som Moderaterna har missat är att socialförsäkringarna är ett fördelningssystem, ett försäkringssystem, som också skall vara utjämnande och vara till hjälp i vissa lägen. I stället vill Moderaterna använda pengarna för skattesänkningar och överge de sämst ställda. Jag vill ställa en fråga till Bo Lundgren: Har Moderaterna någon gång funderat på vilket samhälle som de moderata förslagen leder till?

Herr talman! Det är just på detta område, när det gäller sjukförsäkring, handikappade osv., som Moderaterna anvisar 10 miljarder kronor mindre. Vi gör alltså inga ingrepp när det gäller handikappolitiken. Bo Lundgren missar ju att socialförsäkringarna utgör ett fördelningssystem, en försäkring som skall träda in i vissa lägen. Det som jag nu kan se är den vanliga propagandan om ett systemskifte, sänkta skatter och neddragningar i socialförsäkringarna och i välfärden. Det är den politiken som Moderaterna på nytt för fram.

Herr talman! Av och till har det frågats efter någon lista när det gäller Moderaternas nedskärningar och när det gäller minskade statsbidrag. MUF ordföranden Thomas Idergard sade på moderatstämman att man gör detta enkelt genom att ta bort bostadsbidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, genom att dra knappt hälften av biståndet, knappt hälften av kulturstödet, bidragsdelen i studiemedelssystemet, en liten del på förtidspensionerna och knappt en femtedel av föräldraförsäkringen. Detta återspeglades i Aktuellt i TV den 30 augusti förra året. Min fråga till Bo Lundgren är: Är det detta som är listan när vi diskuterar olika miljardbelopp hit eller dit, vilket ofta blir en sifferexercis?

Herr talman! Jag konstaterar att den lista som jag nu har talat om inte är så främmande i det långsiktiga perspektivet. När det gäller arbetsrätten förundrar det mig att den borgerliga regeringen under åren 1991-1994 sade att det är så svårt att göra sig av med folk. Bo Lundgren känner igen det. 500 000 människor förlorade jobbet. Det var svårt att säga upp folk. Nu säger Moderaterna att det är svårt att anställa folk, och de använder samma incitament för sina angrepp på arbetsrätten. Jag konstaterar bara att om Sveriges löntagare skulle hamna i en situation med en borgerlig regering försvinner anställningstryggheten helt. Det blir ett handslag mellan arbetsgivarna och den enskilde arbetstagaren. Detta är den moderata modellen.

Herr talman! Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Uppgiften är att forma ett hållbart samhälle. Bara ett samhälle där alla människor känner sig delaktiga och respekterade kan bli ett gott samhälle. I ett samhälle där människor känner trygghet och tillit till sin förmåga att utveckla sina liv kan bli hållbart. En god välfärd uppnås bäst i ett samhälle där alla har meningsfulla uppgifter och där alla känner sig behövda. Centerpartiets förslag till grundtrygghet innebär både ekonomisk och social trygghet. Många människor har under 1990-talet känt en ökad oro på grund av rädslan för att förlora sitt arbete, mista sitt sociala nätverk och förlora sin ekonomiska trygghet. Vi vet att det är många som nu lever under dessa förhållanden. Speciellt har många unga inte haft någon möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och har därför aldrig fått en möjlighet att känna sig ekonomiskt oberoende. Alltfler står utanför tryggheten. Det går en trygghetsmur tvärsigenom det svenska samhället. På ena sidan finns de som har tillgång till välfärdsstatens alla fördelar. På den andra sidan finns allt större grupper som hamnar utanför den generella tryggheten - stora grupper arbetslösa och sjuka. Det handlar om alla som inte lyckats kvalificera sig till de olika trygghetssystemen. Dagens sociala trygghetssystem är bäst för dem som redan har det bra, medan hundratusentals människor står utanför en godtagbar trygghet. Centerpartiet har redan från början varit kritiskt till inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringssystemen som ger mer pengar till den som har mest. Så t.ex. får den välutbildade kvinnan nästan tio gånger mer i ersättning vid föräldraledighet än den kvinna som blir mamma och som inte har kunnat kvalificera sig in i systemet och som då bara får 60 kr per dag i ersättning. 9 % av den svenska befolkningen är i dag nollklassade eller uppbär garantinivån 60 kr per dag när de blir sjuka. För att få ersättning som följer med den inkomst man hade innan man blev sjuk eller arbetslös krävs det att man under en period har haft ett arbete. Det gör att det sociala biståndet har ökat under hela 90-talet. Var tionde hushåll var någon gång under förra året i behov av socialbidrag. Mer än var tredje ensamstående kvinna med barn fick socialbidrag. För personer som inte har ett inkomstbortfall att relatera till, eftersom de aldrig har kunnat kvalificera sig för akassa, KAS - kontant arbetsmarknadsstöd - eller sjukpenning, blir socialbidraget den enda inkomstkällan. I dagens system finns en uppenbar orättvisa mellan kvinnor och män. Då det är lönen som avgör inkomsten vid arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet och pensionering missgynnas kvinnor, eftersom de i dag arbetar i genomsnitt 30 timmar per vecka. Samtidigt utför de en större del av det obetalda arbetet, som inte ger någon trygghetsersättning. Centerpartiet anser att det nu är dags att se över utformningen av trygghetssystemen. Vi vill att socialförsäkringarna skall utgå från grundtrygghetstanken. Detta innebär en övergång från systemet med att man enbart kvalificerar sig genom gjorda prestationer till principen att tryggheten skall grundas på att man är samhällsmedborgare. Principen om medborgarskap innebär inte kravlöshet - jag återkommer till detta. Omfattande skattesänkningar eller avdrag löser inte problemen för alla människor eftersom det ger selektiv trygghet och frihet för ett fåtal. Välfärdssystemen skall utformas så att de blir långsiktigt hållbara. Dagens misstro mot systemen måste vändas till tilltro. Ett trygghetssystem skall vara robust, lättöverskådligt, och det får inte finnas risk att det blir så omfattande att statens och kommunernas centrala uppgifter trängs undan. Ett nytt välfärdssystem måste bygga på den nya tidens förutsättningar. Alltfler människor väljer att starta företag, vara soloföretagare, uppdragstagare eller ha flera anställda. Dessa personer skall vara lika kvalificerade till den grundläggande tryggheten som alla andra. Det går inte att bygga ett nytt trygghetssystem på förhållandet arbetsgivare-löntagare. Centerpartiet föreslår en ny arbetslivs och ohälsorelaterad försäkring, en allmän försäkring som skall täcka oväntat inkomstbortfall under de förvärvsaktiva åren. Ett nytt trygghetssystem som skall ge grundtrygghet åt var och en, en garantidel, därutöver en inkomstrelaterad del vars storlek är baserad på den inkomst man har som företagare eller anställd. Den bör ge 80 % i ersättning vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada och förtidspension. I denna försäkring skall arbetslinjen stärkas. Övergripande målet skall vara rehabilitering och stimulans till arbete. Principen skall vara att arbete alltid skall löna sig mer än bidrag. Den som efter upprepade erbjudanden inte är beredd att ta anvisat arbete skall kunna utförsäkras. Med Centerpartiets välfärdspolitik, byggd på grundtrygghetsprincipen, skapas en i verklig mening generell välfärd.
Herr talman! Ingrid Skeppstedt talar sig varm om dem som lyckats kvalificera sig till de olika trygghetssystemen. Jag undrar hur Centerpartiet ställer sig till behovsprövningen av änkepensionen, där Centerpartiet har varit med att "dekvalificera" en stor grupp kvinnor till de olika trygghetssystemen. En undersökning i Göteborg visar att 80 % av änkorna fick folkpensionsdelen helt indragen. Var finns det för grundtrygghet i behovsprövningen av änkepensionen?
Herr talman! Beslutet om änkepensionerna fattades i ett budgetsammanhang. Det innebär att alla var tvungna att vara med att spara i de system som vi har i dag därför att vi hade stora underskott. När vi tittade på det här var vi angelägna om att se till att det fortfarande fanns kvar en grundtrygghet för dessa änkor. Vi anser att den finns i det nya systemet.
Herr talman! Det var inte något direkt svar på min fråga. Kan Ingrid Skeppstedt beskriva vari den grundtryggheten består för dessa kvinnor vars makar har försäkrat sig om att de skall få en rimlig standard om det skulle inträffa någonting? Nu har Ingrid Skeppstedt varit med att behovspröva det. Det kallar hon för grundtrygghet.

Herr talman! Två tunga väsentliga inslag i ett välfärdssamhälle är för det första att ha en bra skola och en bra vård som är öppen för alla oavsett inkomst och för det andra att ha goda trygghetsförsäkringar vid inkomstbortfall. Hittills under dagens debatt har vi varit överens om några påståenden om verkligheten när det gäller vården. Vi tycks vara överens om att vårdköerna växer under Wallström och Klingvall. De flesta tycks också vara överens om att detta är tvärtemot de socialdemokratiska vallöftena, även om jag i dag inte är riktigt lika klar över den socialdemokratiska bilden på den punkten. Vi är vidare överens om att man har avskaffat köstatistiken i stället för vårdköerna. Ingen har bestritt att socialdemokraterna sedan tre år tillbaka har huvudansvaret i landet, i 25 av 26 landsting och i det stora flertalet av landets kommuner. Slutsatsen av allt detta är ganska uppenbar: Socialdemokraterna har under dessa dryga tre år som har gått sedan valet 1994 vanskött vården så att bl.a. vårdköerna kraftigt har växt. Men det är inte bara det. Man har dessutom förvägrat det som borde vara den naturliga fortsättningen på de försöksverksamheter som igångsattes under den förra perioden om att aktivt använda försäkringspengar i vården, dvs. försök med finansiell samordning - de s.k. FINSAM-försöken. Statsrådet - som jag hade hoppats att få diskutera den frågan med - har försvarat socialdemokraternas nej med konstlade och konstruerade argument om ett beslut om uppskov. Sanningen är att det har genomförts en ordentlig utvärdering av dessa försök. Utvärderingen har gjorts av de två främsta myndigheterna som sysslar med sådant här, nämligen Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. I en rapport som kom för snart ett år sedan konstaterades att försöken har slagit väldigt väl ut och att man har uppnått både besparingar och en bättre vård. Den socialdemokratiska reaktionen på detta har varit att säga att vi skall vänta på en ny utvärdering som kommer en bit in på nästa sekel. Dessa försök gick ut på samverkan. Kunde man använda pengar som fanns i de offentliga systemen på ett bättre sätt så att det gav bättre resultat, skulle man få göra det. På många håll lyckades man uppnå just detta, både besparingar och bättre vård. Det argument emot som statsrådet Maj-Inger Klingvall flera gånger - nu senast i dag - har använt har varit att det systemet kan bli orättvist. Då har hon inte läst på, vilket är tråkigt med tanke på det ansvar som hon har för verksamheten. Det här handlar inte om konkreta insatser på individnivå, utan det handlar om en samverkan för att undanröja köerna för alla som köar inom olika vårdverksamheter och vårdgrenar. Den andra pelaren som jag nämnde i gott välfärdssamhälle var detta med trygghetsförsäkringarna, dvs. de försäkringar som skall gälla vid inkomstbortfall, vid sjukdom, vid arbetslöshet och när vi har slutat vår yrkesverksamhet på grund av ålder. Då kommer jag in på det allra tyngsta området, nämligen pensionerna. Dem har vi nått en bra uppgörelse om, och den är baserad på sunda och tydliga principer. Eftersom det rör sig om fempartiuppgörelse är det självklart att det finns inslag i den som vi tycker skulle ha sett annorlunda ut om vi från Folkpartiet liberalerna ensamma hade fått bestämma. En skönhetsfläck i systemet är förstås att det även i fortsättningen kommer att tas ut avgifter där det inte finns någonting som är försäkrat, dvs. ovanför förmånstaket. Vi har fått nöja oss med att halvera den skönhetsfläcken i ett bra socialförsäkringssystem. Inom Folkpartiet liberalerna har vi försökt att fundera vidare på hur man skall kunna reformera de övriga trygghetssystemen. Vi tycker att det är rimligt att använda liknande principer som har varit så framgångsrika i pensionsuppgörelsen. Vi presenterade en rapport förra sommaren i Visby för att visa hur man kan tillämpa dessa principer på de andra försäkringarna. Principerna går ut på att försäkringarna skall vara allmänna, att de skall vara självständiga från statsbudgeten, att det sannolikt behövs någon form av buffertfond för att underlätta detta, att det skall vara raka rör samt att det skall vara en klar och tydlig skillnad mellan de fördelningspolitiska inslagen som skall finansieras med skatter och de försäkringsmässiga som skall finansieras med försäkringspremier. En av slutsatserna är förstås att det inte skall tas ut några försäkringspremier där det inte finns något som är försäkrat. Herr talman! I samband med detta inbjöd vi alla partier i Sverige att ställa upp på diskussioner och samtal om att kunna föra dessa frågor vidare, kanske på ett likartat sätt som visade sig så lyckosamt i pensionsuppgörelsen. Till att börja med var reaktionerna ganska positiva. Från socialdemokraterna förklarade partisekreterare Ingela Thalén att idéerna var ganska intressanta, fast hon polemiserade mot vissa inslag. Carl Bildt att en sådan stor reform kunde kanske bygga på de principer som liknade dem som vi presenterade. Och jag tycker mig ha hört positiva signaler även från Centern. Dock har jag under dagens debatt haft litet svårt att bli helt övertygad om att Roland Larsson och Ingrid Skeppstedt talar om samma önskemål om reformer. Det låter på Roland Larsson som att han ligger nära de uppfattningar som vi har framfört medan Ingrid Skeppstedt fortsätter att tala om grundtrygghet. Men det beror kanske på att jag inte riktigt har förstått. I statsrådets frånvaro får jag väl ställa frågan till den socialdemokratiska utskottsordföranden: Tycker Börje Nilsson att det vore klokt att använda likartade principer som i pensionsuppgörelsen även för de andra trygghetssystemen?

Herr talman! Jag vill ställa ett par frågor i anledning av det som Bo Könberg sade i slutet av sitt anförande, nämligen att det syntes honom som att vi var rätt så överens om vissa delar när det gäller reformering av försäkringssystemen. Delar Bo Könberg min och Centerns uppfattning att vård och omsorg skall finansieras solidariskt via skattemedel? Delar Bo Könberg min uppfattning om att det skall finnas konkurrens inom vården och omsorgen på samma sätt som det finns inom andra områden? Delar Bo Könberg min och Centerns uppfattning att man skall ha rätt att välja vårdgivare även inom äldrevården på samma sätt som man i dag har rätt att välja inom t.ex. barnomsorgen? Jag skulle gärna vilja höra om Bo Könberg anser att detta första samförstånd skulle kunna kompletteras med dessa punkter. Det skulle skapa intressanta förutsättningar.
Herr talman! Det var väl närmast jag som försökte att ställa en fråga till Roland Larsson. Men jag skall svara på hans fråga så får vi se om han kan svara på min. Ja, jag delar uppfattningen att verksamheter som vård och omsorg bör finansieras med skatter och inte med försäkringar. Det som vi pläderar för är att inkomstbortfallsförsäkringar lämpar sig utomordentligt väl för försäkringslösningar medan däremot verksamheter som vård och omsorg inte gör det. Sedan är det kanske litet onödigt att ställa en fråga till en folkpartist om han är för att det skall finnas konkurrens och valfrihet. Svaret är att vi är för konkurrens och valfrihet. Jag skulle ändå vilja ha ett svar från Roland Larsson. Är vi överens om att det i inkomstbortfallsförsäkringarna inte skall tas ut avgifter där det inte finns förmåner?
Herr talman! Tekniken när det gäller inkomstbortfallsförsäkringarna kan diskuteras också i detta avseende. Det finns alltid ett utrymme. Grundprincipen är att det skall finnas en nivå där alla oavsett inkomst skall ha möjlighet att få ut ersättning ur systemet som är lika för alla. Den inkomstrelaterade delen skall också vara avgiftsfinansierad. Hur raka rören skall vara, det är en fråga som kan diskuteras. Herr talman! Jag noterar det mycket intressanta svar som jag fick. Jag var naturligtvis förberedd på att jag skulle få ett sådant svar på vissa punkter. Eftersom Bo Könberg ändå har en ytterligare replik vill jag komplettera med frågan: Är Bo Könberg beredd att ingå i en regering som har detta som sina förutsättningar?
Herr talman! Folkpartiet kommer att verka för de idéer och värderingar som vi har. Vi har visat - och det trodde jag att även Centerpartiet hade gjort - att det går att samverka i en borgerlig regering utan att gå med på förslag som strider mot ens egna idéer. Det är svar på frågan var Folkpartiet står i dag. Däremot fick jag inget riktigt svar på frågan om förmåner och avgifter. En fråga, herr talman, är om man skall ha någon form av fördelningspolitik inom systemet, exempelvis garantipensionsnivå, barnår eller vad det kan vara för något, som skall betalas med skatter. Den frågan kan vi diskutera. Men den fråga jag ställde var: Skall det finnas avgifter och premier där det inte finns förmåner?
Herr talman! Mycket av det som Bo Könberg tog upp har diskuterats här under förmiddagen. Det är klart att vårdköerna är ett problem som till mycket stor del beror på den allmänna neddragningen i ekonomin, som vi har tvingats göra under de senare åren. Fortfarande har vi räntor att dras med på över 100 miljarder. Men nu ser det bättre ut i ekonomin. Då anvisar vi också mer pengar, som bl.a. skall användas för att minska köerna. Det är, som tidigare sagts, 16 miljarder till kommuner och landsting. Vi anvisar 715 miljoner i socialförsäkringssystemet för samverkan mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Det är klart att ambitionen att få bort köerna är hög, vilket också Maj-Inger Klingvall sade här i förmiddags. Regeringen jobbar ju energiskt med detta. Men sedan överraskar det mig att folkpartiet för fram förslaget att att ta pengar från socialförsäkringen. Det är ju ändå så att socialförsäkringen och sjukförsäkringen är ett försäkringssystem. I längden undergrävs ju självfallet försäkringarna om man tar pengar därifrån till annat ändamål. Man måste arbeta bort köerna på ett annat sätt.
Herr talman! Ja, det tycks ju vara i enlighet med verklighetsbeskrivningen, åtminstone vad gäller hur det ser ut. Däremot kanske inte Börje Nilsson och jag kan bli överens om att den nuvarande regeringen har en hög ambitionsnivå på det område där man har misslyckats så kapitalet. I samband med diskussionen om samverkan mellan sjukförsäkring och sjukvård använde Börje Nilsson uttrycket att man tar pengar från försäkringarna. Det tyder ju på att inte ens han, ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, har tagit till sig eller förstått idén om att man i vissa fall kan använda pengarna på ett mer effektivt sätt. Är det verkligen så, för att ta ett annat exempel, herr talman, att försäkringsbolag som satsar pengar på att sätta ut livbojar missbrukar sina egna pengar? Är det fel att försöka förebygga utgifter? Är det fel att som i FINSAM-försöket både klara av besparingar och en bättre vård?
Herr talman! Det är ju inte så att vi har misslyckats kapitalt, som Bo Könberg säger. Vi tar detta med vårdköerna på största allvar. Vi har också hjälpt landsting och kommuner för att de skall klara av vårdköerna. Här har också folkpartiet bidragit, måste jag säga. Så ambitionen är hög. Förslag kommer också att läggas fram i fortsättningen för att vi skall få bort köerna. Man måste ändå betrakta socialförsäkringarna och sjukförsäkringarna som ett försäkringssystem. Öppnar man för möjligheten att använda pengarna på annat sätt, är det klart att det i längden undergräver hela systemet.
Herr talman! Låt mig säga några ord till om detta med ambitionsnivån. Ord har uppenbarligen olika betydelser för oss. Om man har tagit över en verksamhet med korta köer och det efter tre år är långa köer, har man då visat en hög ambitionsnivå eller inte? Börje Nilsson säger att det beror på den allmänna neddragningen i ekonomin. Jaha, men det är ju bara någon timme sedan vi alla som var i kammaren fick höra Börje Nilssons partivän Ingrid Andersson tala om att man från socialdemokraternas sida har skyddat vårdverksamheten från neddragningar. Det är svårt att tro att bägge dessa argument kan vara sanna samtidigt.

Herr talman! I går tyckte Carl Bildt att han skulle lyfta fram det positiva som hänt de senaste veckorna i Sverige, och så lyfte han fram pensionsöverenskommelsen och att det inte blir någon spånskatt som om det skulle vara jämförbara storheter. Jag är övertygad om att stora delar av Sveriges befolkning skulle ha föredragit att det inte hade lagts fram något förslag om det reformerade pensionssystemet utan att genomförandegruppen i stället från början skulle ha låtit förslaget gå på en fyra års lång remiss till medborgarna. Den nyligen träffade överenskommelsen är om möjligt sämre än den ursprungliga överenskommelsen. För att kompensera löntagarna för egenavgifterna föreslår genomförandegruppen att grundavdraget skall höjas. För kommuner och landsting blir det minskade intäkter på 11 miljarder kronor. Jag förstår faktiskt inte hur Göran Persson kan gå med på något sådant? Han ger miljarder till kommuner och landsting med ena handen och drar in dem med den andra handen. Carl Bildt säger att han inte förstår hur detta skall gå till, för han har inte förstått vad Maj-Inger Klingvall har sagt. Olof Johansson säger att det skall kompenseras på något sätt och vill inte vara mer pedagogisk än så när Gudrun Schyman ber honom förklara för Carl Bildt och andra hur detta skall gå till. Folkpartiets ledare talar om att det är statens ansvar. Det krävs nog mer pedagogiska kunskaper än de som Olof Johansson ville ge prov på i gårdagens partiledardebatt för de partier som står bakom uppgörelsen, när de skall förklara hur man har tänkt ersätta kommuner och landsting för deras skatteförlust. Statsrådet Klingvall svävar på målet och säger att det skall ordnas inom skattesystemet. Arne Kjörnsberg sade i debatten med Marie Engström i går att det skall tas ur budgeten. Vad är det då som det skall sparas på? Det finns ett tak på budgetramarna i den nya budgetprocessen. På vilka områden har socialdemokraterna tänkt plocka in de 11 miljarder kronorna? Jag är övertygad om att det inte bara är vänsterpartiet som vill ha ett svar. Lika intresserade är säkert de som hittills tvingats vara med om att betala alla de nedskärningar som kommunerna har drabbats av. Är det så att ni tänker ta pengarna från AP fonderna, som Olof Johansson antydde, för att betala det som ingen i dag kan förklara? I så fall skall ni berätta det för de löntagare som i åratal har avstått löneutrymme för att betala sina pensioner via arbetsgivaravgifter där överskotten har gått till AP fonderna. Och vad är det för konkurspolitik att ta från det offentliga sparandet för att kompensera en ickefinansierad pensionsöverenskommelse? Men det som är mest förbryllande - och det är kanske därför Carl Bildt inte förstår vad som har hänt - är hur den moderata politiken i denna fråga skall gå ihop. På sikt, säger moderaterna i sina motioner, skall de avskaffa egenavgifterna. 9,25 % av pensionsavgiften skall betalas via de egenavgifter som moderaterna skall avskaffa. Hur går den ekvationen ihop? Hur skall de borgerliga partierna förklara detta? Hur har ni tänkt kompensera de 9,25 procenten i egenavgifterna när ni har avskaffat dem? Olof Johansson vill minska bufferten och menar då AP-fonderna. Han är emot stora fonder, säger han, och så träffar Centern en överenskommelse om att höja premiereserven till 2 1⁄2 %. Premiereserven i fullfunktionsstadiet kommer att innehålla över 1 000 miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som AP fonderna. Tala om stor fond! Och statsrådet Klingvall säger: Titta så bra pensioner ni får nu när vi har höjt premiereserven till 2 1⁄2 %. Vad hon glömmer är att det offentliga sparandet minskar, vilket innebär större makt åt de privata kapitalägarna. Stora privata kapitalinstitut skor sig på medborgarnas bekostnad. Det räcker bara att höra en glädjestrålande Margit Gennser i TV säga: Det här kommer att skapa många fler kapitalister. Pengarna hamnar i händerna på privata kapitalinstitut och försäkringsbolag. Försäkringsdirektörerna kan, liksom storföretagen, hota finansministern och statsministern. Med våra pensionspengar i privat ägo, där syftet är att ge så stor avkastning som möjligt, med allt vad det innebär av spekulation, kommer våra egna pensionspengar att kunna användas mot löntagarintressen, mot jobben och mot en aktiv näringspolitik. Det här visar att arbetarrörelsen nu måste se till att organisera löntagarna i ett långsiktigt ägaransvar som t.ex. har skett i Kanada. Socialdemokraterna har gjort ett ideologiskt vägval som strider mot arbetarrörelsens krav på rättvisa och solidaritet.

Herr talman! Att jag dröjde med att begära replik beror närmast på att jag tog för givet att någon representant för Socialdemokraterna, även om de flesta av dessa nu tycks ha lämnat kammaren, skulle svara på några av de oerhört många frågor som Ulla Hoffmann var inne på - och som skall hanteras under en replik på en minut. Jag skall bara nöja mig med att svara på den fråga som Göran Persson borde ha svarat på i går och som jag tar för givet att något av statsråden kan svara på i dagens frågestund. Det gäller diskussionen om på vilket sätt staten skall lämna tillbaka de pengar som staten får för mycket i stället för kommunerna. Det är förmodligen den allra enklaste frågan i hela pensionsuppgörelsen. Att göra en stor diskussion av denna del av uppgörelsen - där Socialdemokraterna har velat ha en lösning åt det hållet - tycker jag är beklagligt. Det skulle inte ha varit möjligt, herr talman, om Socialdemokraterna hade varit litet snabbare ur startblocken de senaste veckorna med att förklara hur det här skall gå till. Att det skall bli fråga om kompensation via ökade statsbidrag har jag utgått ifrån.
Herr talman! Det Bo Könberg sade nu var intressant. Jag hörde för en liten stund sedan Carl B Hamilton ta upp precis frågan om finansieringen av de här 11 miljarderna. Det är alldeles klart och tydligt att denna fråga inte är löst. 11 miljarder är mycket pengar för kommuner och landsting. Skall det finansieras inom budgeten så är det av avgörande betydelse att här och nu i dag få reda på var man tänker spara in och på vilka områden. Den frågan kanske jag inte skall ställa till Bo Könberg. Men jag delar Bo Könbergs uppfattning. Jag tycker att socialdemokraterna skall tala om det här i dag. Var tänker ni ta det här? Arne Körnsberg säger: 11 miljarder inom budgeten. Var tänker ni ta de pengarna?
Herr talman! Jag tror att Carl B Hamilton gav uttryck för samma fundering som jag, alltså att det är hög tid att regeringspartiet ger besked på den här punkten. Men det är min bestämda uppfattning att det här är ett litet problem och att det inte alls är värt att ägna en större del kammarens tid åt detta. Den lösning som nu valdes i stället för den som Folkpartiet föreslog, och som skulle ha undanröjt alla de här problemen, innebär att staten får se till att kommunerna kompenseras. Det kan staten lätt göra eftersom staten på grund av just denna lösning har fått in dessa pengar. Det är ett skenproblem som Ulla Hoffmann ägnar sig åt i stället för att diskutera den stora och viktiga pensionsfrågan. Men med tanke på den ståndpunkt Vänsterpartiet intar i den frågan förstår jag mycket väl att hon inte vill diskutera den - och inte heller hennes partiledare.
Herr talman! Nu uppfattade jag tyvärr inte den sista kommentaren. Jag är helt övertygad om att den hade varit värd att bemöta. Men den kan jag får höra sedan. Jag delar inte Bo Könbergs uppfattning att detta med finansieringen av de 11 miljarderna skulle vara en skenmanöver eller en skenfråga. Jag tycker fortfarande att det är en viktig fråga. Men då kan vi kanske ta upp en annan fråga. Vi kan t.ex. diskutera garantipensionen. Det sägs i den utredning som har gjorts och som har kommit från genomförandegruppen att garantipensionen kommer att bli högre än nuvarande pension. Det stämmer inte. Så är det inte. När man gör riktiga beräkningar och använder sig av samma basbelopp, blir det 8 kr mer i månaden, dvs. 100 kr mer. Det är så. Jag tycker att Bo Könberg - eller kanske genomförandegruppen - skall ta och räkna en gång till.
Herr talman! Jag tycker i motsats till Ulla Hoffmann att uppgörelsen är bra. Vi kan ju också se att LO i mycket hög grad ställer upp bakom uppgörelsen och tycker detsamma som vi. Så konkret till den fråga som Ulla Hoffmann tar upp om hur kommunerna skall kompenseras. De skall kompenseras. Så är det. När det gäller det här med budgeten är ju ekonomin för staten något bättre för tillfället. Det är klart att det måste kompenseras genom budgeten. De möjligheterna finns. Jag vill säga att jag tycker att uppgörelsen är bra. Den följer i stort sett också grunddragen i nuvarande ATP. Det är det som är det viktiga. Det blir ett obligatoriskt system, ett offentligt system, och det blir alltså ett offentligt sparande. Det är ganska viktigt för mig när jag ställer upp bakom det här.
Herr talman! Det är klart att Vänsterpartiet inte ställer upp på den här uppgörelsen. Vi tycker inte att förslaget till nytt pensionssystem är bra. Vi tycker att det är ett ideologiskt systemskifte. Det är som jag sade i mitt anförande. Man behöver bara se på glädjen och lyckan hos Margit Gennser. Och jag unnar henne, med den ideologi som hon står för, att få känna denna lycka: Nu kommer vi att skapa fler kapitalister i Sverige. Det kan väl ändå inte vara socialdemokraternas ideologi att vi skall ha fler kapitalister och att vi skall gå från ett stort offentligt sparande till ett privat sparande.
Herr talman! Det blir inte så som Margit Gennser säger. Vi har bestämt att premiereserven skall vara på 2 1⁄2 % - inte mer. Det är ju ett faktum. Detta är ingen ideologisk förändring. Jag hoppas att Vänsterpartiet efter det att man har studerat förslaget ingående och diskuterat det också ställer sig bakom det.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga att jag satt ju faktiskt i pensionsarbetsgruppen. Jag har studerat detta förslag ingående. Att det faktum att vi inte ställer oss bakom reformen skulle innebära att vi inte har studerat den tillräckligt är en felaktig slutsats, Börje Nilsson. Visst är det en ideologisk förändring. Visst är det på det viset. Om varenda svensk skall ha en egen liten aktieportfölj och gå omkring och kolla hur mycket man tjänar, följa börsnoteringar, se om börsen går ned eller upp i Asien och var man skall placera sina pengar - visst skapas det då fler kapitalister. Visst är det en ideologisk maktförskjutning. Och visst hade det varit bättre om vi hade haft fackliga fonder i stället på samma sätt som man har i Kanada.

Herr talman! Olof Palme sade att politik är att vilja. Det är fortfarande delvis sant. Det var under den eviga tillväxtens tid, då alla reformer ökade välfärden och framtidsoptimismen var orubbad. I dag passar det nog bättre att ändra en bokstav. Politik är att välja. Miljöpartiet väljer att minska klyftorna mellan människor i stället för att öka dem och att satsa på en rättvis fördelning i stället för att orättvisorna skall följa oss till graven. Vi vill ha grundtrygghet i olika skeden i livet. Men det återkommer jag till i andra debatter under våren. Jag skulle vilja ta upp litet statistiska uppgifter. Under 90-talet har socialbidragshushållen ökat med 50 %. Bland ensamstående kvinnor hade 37 % socialbidrag. Unga bidragstagare ökar mest. På ett år har siffran stigit med 13 %. 1994 var den egentliga öppna arbetslösheten bland ungdomar 20-30 %. Bland personer med psykiska funktionshinder, utvecklingsstörning eller lungsjukdomar saknar 87 % arbete. Enligt Socialstyrelsens undersökning har 5 % av hushållen någon gång under 1997 avstått från att hämta ut läkemedel för att de inte haft råd. Långtidsarbetslösa yngre män har ökat sin alkoholkonsumtion i genomsnitt sju gånger under fem år. Nu kommer litet citat och tankar från mig och andra: Vi tar från de fattiga och ger till de rika. Vi tar inte endast från de fattiga genom försämrade socialförsäkringssystem. Vi tar även ifrån dem deras möjlighet till initiativ. De som hamnat utanför i ett system i dag halkar lätt efter och bestraffas genom att bli utestängda från ytterligare system. Jag kan ta en statistisk uppgift till. Det handlar om 900 000 människor som var nollklassade i sjukförsäkringen. Det är 16 % för män och 17 % för kvinnor. Det handlar alltså om 900 000 människor! De människor, ensamstående och familjer, som i dag tvingas leva sina liv på samhällets allmosor i form av socialbidrag, förlorar för varje dag ytterligare en bit av sin framtid. I dag är det allt vanligare att man ser människor som går från papperskorg till papperskorg i stället för fram och tillbaka till arbetet. Klyftorna i samhället har ökat genom skattereform, ökade löner till höginkomsttagare och försämringar inom socialförsäkringarna. Detta har lett till att de rika blir allt rikare och de fattiga allt fattigare. En rättvisare fördelning ger många vinster i ett samhälle. Det ger människor hopp och möjlighet att påverka sina liv. Det ger en bättre miljö både socialt och fysiskt. Det ger en samhällsekonomisk vinst och det sparar pengar. En rättvis fördelning får hjulen att snurra i landet. Om de som i dag har det dåligt ställt får litet högre inkomst blir det inte lyxvaror de köper, i stället skaffar de sig kanske bättre mat och ett bättre boende. Dit går alltså pengarna. Det ger samhället tillväxt på rätt sätt. Tillväxt genom att alltfler får del av bastrygghet och får sina basbehov tillfredsställda. Så ett uttalande från Kenneth Hermele: Vi frågar oss ibland: Vad skulle hända om alla kineser fick TV och började köra bil? Det är retoriska frågor. Vi vet svaren. Vad vi egentligen säger är att det inte skulle gå. Vi vet att vår livsstil är förödande och inte kan spridas till resten av världen. Vårt sätt att leva kan inte göras allmängiltigt. Då brakar jorden samman. Alla kan inte äta kött som vi, flyga som vi, slösa med energi som vi. Vårt sätt att leva förutsätter att den största delen av jordens befolkning inte har vår livsstil. Här kommer två av miljöpartiets fyra solidariteter in. Politik är ju att välja. Solidaritet med människor i vårt eget land, som har det svårt. Där går vi in på grundtrygghet, kanske medborgarlön så att alla har sin bastrygghet tillfredsställd och inte ramlar genom skyddsnätet. Den andra solidariteten är solidaritet med människor globalt sett, människor i andra länder, som har det svårt. Vi måste ändra vår livsstil i vårt land. Men Sverige måste också ändra sin livsstil i förhållande till övriga världen. Det håller inte längre nu. Den som inte inser det är blind. Vi kan inte fortsätta på det här sättet. Vi måste ändra vår livsstil. Det tror jag är det viktigaste. Det hjälper inte att säga: Vi renar avgaserna på bilarna så kan vi fortsätta att köra bil. När man destruerar och bygger en enda bil går det åt mer energi än vad som genomsnittligt går åt för driften av en bil. Det räcker alltså inte att köra avgasfritt eller använda vätgas eller få ut bara vatten i avgasröret. Vi måste minska konsumtionen. Den största konsumtionen när det gäller bilen är inte bränslet, utan det är själva tillverkningen och skrotningen. Vi måste ändra livsstil. Vi får lov att välja nu.

Herr talman! Något som de fyra icke-socialistiska partierna och socialdemokraterna kan vara stolta över är det utredningsarbete, den överenskommelse och det principbeslut om pensionerna som togs under förra mandatperioden. Sedan har visserligen eftervården skötts på litet olika sätt inom de olika partierna. Det måste man väl kunna få säga en dag som denna, när det ser ut som om vi börjar gå i hamn med de beslut som då var utestående. Man kan känna viss besvikelse över de turer som vi har sett under de gångna åren inom det socialdemokratiska partiet som lett till en tvåårig försening av det reformerade pensionssystemet. Jag befarar att man kan få liknande problem i framtiden när vi söker breda lösningar på de stora frågorna i vårt land. Jag tror att det i grunden är så att socialdemokraterna helst skulle vilja bestämma själva. De längtar nog egentligen efter dagar i en svunnen tid när man hade så gott som egen majoritet. I så fall bådar det inte gott för framtiden. Jag tror nämligen att breda lösningar kommer att bli alltmer betydelsefulla både i den praktiska verkligheten, i parlamentet men de kommer också att efterfrågas av medborgarna i vårt samhälle.

Vi får barnår som grund för ordentliga pensionsberäkningar och vi får möjlighet att dela pension mellan makar. Vi är naturligtvis också mycket glada över just premiereservsdelen. Det är bra att vi nu börjar gå i hamn med de här frågorna. Men när det gäller socialdemokraternas vilja i fråga om övriga delar av trygghetssystemen har jag inte samma optimism. När det gällde en ohälsoförsäkring klarade inte socialdemokraterna av detta. I september 1992 nåddes bred politisk enighet om att vi skulle ha en ohälsoförsäkring som var sammanhållen. I stället för sjukförsäkringen, förtidspensionen och arbetsskadeförsäkringen. Direktiven framförhandlades till utredningen. När socialdemokraterna hade återkommit i regeringsställning gick det något halvår, sedan klarade man inte detta längre, utan man var tvungen att se till att man själv fick bestämma. Det kom alltså helt nya direktiv ensidigt utfärdade, och den rekonstruerade utredningen kunde inte lägga fram något komplett förslag på det här området. Här klarade ni alltså inte av att söka de breda lösningarna. Därför skulle jag vilja veta: Hur är det med viljan hos socialdemokraterna att söka hållbara lösningar långt in på 2000-talet för de trygghetssystem som inte är pensionerna? I höstas behandlade vi budgeten, och i i vårt betänkande, SfU1, har vi en reservation från fem av riksdagens sju partier där man vill ha en bred uppgörelse som får grunda sig på att vi går in i ett utredningsarbete där vi tar upp de andra delarna. Alla utom socialdemokraterna och vänsterpartiet vill göra detta. Vi har olika utgångspunkter. Vi vill se olika slutprodukter. Vi inser att ingen kan bestämma själv, utan att vi måste söka oss fram tillsammans. Detta vill alltså inte socialdemokraterna ställa upp på, utan man vill fortsätta lappandet och lagandet i de gamla systemen. Varför vill ni göra detta? Vi har inte fått, tycker jag, något bra svar på detta. Jag hoppas att Börje Nilsson vill svara på detta i dag. En sak som jag är glad över i dag är att socialdemokraterna tvärt har vänt från den hållning de hade i debatten den 15 december om det reducerade basbeloppet. Vi kristdemokrater var de enda som då ville att pensionerna skulle beräknas på ett oreducerat basbelopp. Nu har ni ändra er. Det tycker jag är bra.
Herr talman! Rose-Marie Frebran undrade om det fanns möjlighet till breda uppgörelser också på andra områden. Det är alltid en styrka om man kan uppnå det. Men det beror helt och hållet på förutsättningarna. De är inte alldeles klara och ljusa, som jag kan se. I vissa fall förfäktar andra partier, t.ex. Moderaterna, ett systemskifte. Jag vet inte hur nära Moderaterna och Kristdemokraterna ligger. Det är naturligtvis en styrka om man kan ha breda uppgörelser och en bred uppslutning bakom försäkringar. Det är inte möjligt på vissa områden. Vi har gjort uppenbara förbättringar. Vi har tidigare dragit ned och gjort besparingar i socialförsäkringarna som varit nödvändiga. Vi har nu reparerat det. En höjning till 80 % inom sjukförsäkringen är naturligtvis att stärka systemet. Sedan säger Rose-Marie Frebran att vi bara lappar och lagar. Så är inte fallet. Vi har ett bra och starkt system. Men det gäller att anpassa det till verkligheten och till den nya tiden, och det är vad som sker.
Herr talman! Börje Nilsson säger att det är bra om man har breda uppgörelser. Jag är fortfarande förvånad över att socialdemokraterna inte kan ställa upp på att samtliga partier som i dag finns i riksdagen går in i ett brett beredningarbete. Det är fem partier som mycket starkt efterfrågar detta och som har avgett en gemensam reservation utan att låsa upp sig för några detaljer. Det är en enda sak, Börje Nilsson, som vi definitivt är överens om måste ingå i ett hållbart system i framtiden, nämligen att ingen skall ställas utanför systemen. Vi har i dag kanske 900 000 människor utanför. Vore det fel att alla partier i riksdagen gick in i ett gemensamt beredningsarbete?
Herr talman! Möjligheterna till uppgörelse beror helt och hållet på förutsättningarna. Vi kan se att andra partier förfäktar ett systemskifte och vill ha privatiseringar och en helt annan modell för socialförsäkringarna. Ta som exempel inkomstbortfallsprincipen, som är oerhört viktig i socialförsäkringarna och som vi aldrig släpper. Det finns olika delar i detta. Det är omöjligt att gå in i överläggningar när det inte finns förutsättningar för det.
Herr talman! Finns viljan så finns förutsättningarna. Ni vill inte ens pröva och se om man tillsammans kan förhandla fram direktiv som skulle kunna ge ett brett uppdrag till en parlamentarisk utredning. Detta beklagar jag djupt.
Herr talman! Fredagen den 9 januari 1998 är en historisk dag inom socialförsäkringen. Då presenterade Socialdemokraterna tillsammans med de fyra borgerliga partierna ett gemensamt förslag till pensionsreform. För mig som socialdemokrat känns det mycket tillfredsställande att vi kan säkra och trygga pensionerna för framtiden i ett obligatoriskt system som omfattar alla. ATP-reformen var en milstolpe i kampen för den sociala tryggheten. Men vi vet sedan flera år tillbaka att systemet inte klarar de påfrestningar som väntar framöver. Ett förhållande som man måste ta hänsyn till redan nu är att medellivslängden ökar. Pensionerna skall betalas ut under en allt längre tid med ökade kostnader som följd. När ATP infördes var andelen pensionärer i Sverige 10 %. I dag är den 18 %. Om 25 år kommer andelen att vara 32 %. Självklart måste vi planera för detta. ATP-systemet är inte finansiellt stabilt. Om vi har en låg tillväxt eller kanske ingen alls blir det obalans i systemet. Det beror på att de intjänade pensionsrätterna och pensionerna följer prisutvecklingen och inte den samhällsekonomiska utvecklingen. Därför ökar kostnaderna i förhållande till inkomsten. Sambandet mellan avgifter och ersättningar är också svagt i ATP-systemet. I dag bestäms pensionens storlek av inkomsten under de 15 bästa inkomståren, och det krävs 30 år för att få full pension. Den som arbetat i 30 år och har 15 år med bra inkomst får därför lika mycket, eller mer, än den som arbetat i 40 år med medelinkomst. Detta trots att den som arbetat i 30 år betalat in betydligt mindre till systemet. Dessa brister i ATP-systemet avser man med det nya pensionsförslaget att rätta till. Det nya ATP systemet blir därmed mer stabilt och långsiktigt. Om vi skulle behållit dagens ATP-system hade vi antingen behövt höja avgifterna, sänka pensionsförmånerna eller successivt höja pensionsåldern. Det är mot bakgrund av detta som riksdagen fattade beslut om principöverenskommelsen om ett nytt pensionssystem, och nu har vi alltså underlag för ett genomförande. Herr talman! Det viktigaste med pensionsreformen är att vi också i framtiden kommer att ha ett obligatoriskt och allmänt system som omfattar alla försäkrade. Pensionsreformen bygger på inkomstbortfallsprincipen, vilket också ATP gör. Det garanterar en standardtrygghet också för vanliga löntagare. Det ligger helt i linje med det system för socialförsäkringar som vi har i landet. Staten kommer också i framtiden att ansvara för pensionerna. Det gäller även premiereservdelen. Det innebär att även de två och en halv procenten som finns i premiereservdelen blir en del av de statliga pensionerna. Det är ingen hemlighet att premiereservdelen är en kompromiss, och jag som socialdemokrat är inte alldeles förtjust i den. Men med denna förvaltning och innebörden att också de pengarna går in i det offentliga sparandet är jag ändå tillfredsställd med förslaget. Det som är oerhört viktigt är att pensionsreformen liksom ATP till största delen är ett fördelningssystem. Den pension som de yrkesverksamma tjänar in ett år används samma år för att betala pensionerna för dem som redan är pensionärer. Genom att pensionsreformen bygger på ett följsamhetsindex innebär det att när det går bra för Sverige blir det också bättre för pensionärerna. I september förra året hade vi socialdemokrater kongress och beslutade om hur vi ser på pensionssystemet. Vi har haft mycket diskussion i partiet. Det är med glädje jag kan konstatera att den uppgörelse som nu finns överensstämmer med det vi tror. Först gäller det premiereservsystemet. Där sade vi att premiereservens försäkringsfunktion skall knytas till staten och handhas av en statlig myndighet. Så blir det. Pensionsmedlen skall förvaltas av AP-fonderna tills den enskilde väljer något annat. Staten har ett övergripande ansvar för att pensionsmedlens förvaltning sker på bästa möjliga sätt. Ett statligt fondbolag kommer att inrättas som alternativ placeringsmöjlighet för den som vill ha en statlig förvaltare. För det andra sade vi att det inte skall vara en avgiftsväxling. Uppgörelsen bygger på att den ursprungliga löneväxlingen inte genomförs. Pensionerna finansieras med 18 1⁄2 %, hälften arbetsgivaravgifter och hälften egenavgifter. Höjningen av egenavgifterna skall kompenseras med höjt grundavdrag. Pensionssystemet är fullt finansierat. För det tredje sade vi om ersättningsnivåerna att de skall ligga väl i nivå med ersättningsnivåerna i det nuvarande ATP-systemet vid en tillväxt på 2 %. Den pensionsreform som uppgörelsen omfattar innebär att låg och medelinkomsttagare kommer att få pensioner som ligger väl i paritet med nuvarande ATP-system. Uppgörelsen innebär att pensionerna för framtiden är säkrade. Att vi nu får ett allmänt och offentligt pensionssystem som vilar på samma grund som ATP är betydelsefullt för oss. Pensionen fortsätter att vara en del av vår generella välfärd. Till sist: Den kommande pensionen bygger på inkomsten under hela livet.

Herr talman! Börje Nilsson säger att den 9 januari 1998 var en historisk dag i socialförsäkringssystemets historia. Det kan jag tänka mig att Börje Nilsson tycker. Han säger också att vi har fått ett pensionssystem som omfattar alla. Jag ställde tidigare en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Jag frågade om de unga arbetslösa som inte har kommit in i det system som leder till pensionsgrundande inkomster, dvs. sådana som måste arbeta och få socialbidrag i kommunerna osv. Hur omfattas de av detta pensionssystem. Hur skall de kunna komma upp i 40 år som det krävs för att man skall kunna få full pension? Jag tycker det är synd att Börje Nilsson inte tar upp att det är arbetslösheten som ställer till problem för alla våra socialförsäkringssystem, och då förstås också pensionssystemet. Det som jag och Vänsterpartiet anser är det enda nödvändiga att göra med dagens ATP-system är att anpassa det till samhällsekonomin. Resten är ideologiska förändringar. Om sedan Börje Nilsson anser att man måste göra ideologiska förändringar i systemet får det stå för honom.
Fru talman! Det är ju ändå så att pensionssystemet är kopplat till livsinkomsten och även till ersättningarna man har ifrån socialförsäkringarna. Men kampen måste riktas mot arbetslösheten. Det är den som skall bekämpas. Det är grunden till det hela. Jag måste bestrida att det är fråga om en ideologisk förändring. Det nya pensionssystemet följer grunddragen i ATP-systemet. Det är ett obligatoriskt system, och det omfattar alla. Det nya systemet knyts till staten, och det blir ett offentligt sparande. Jag kan därför inte ansluta mig till Ulla Hoffmanns uppfattning att det skulle innebära någon förändring. Systemet följer i stort sett ATP-systemet.
Fru talman! Hade vi tyckt samma sak hade förstås också vi stått bakom pensionsuppgörelsen. Börje Nilsson sade att premiereserven kommer att vara ett offentligt system. Ja, för dem som väljer att ha ett offentligt sparande. För alla andra kommer det inte att vara ett offentligt system, och det är ju det som är syftet från moderaternas och borgarnas sida. Nilsson. Det står i tidningen i dag att en lobbyfirma har anställts för att popularisera pensionsreformen och göra medborgarna positiva till den. Är det verkligen så illa ställt med den här uppgörelsen, Börje Nilsson, att socialdemokraterna måste anlita en lobbyfirma för att klara det?
Fru talman! Den sista frågan får Ulla Hoffmann rikta till Maj-Inger Klingvall. Hon finns ju med på frågestunden här i eftermiddag, vad jag förstår. Beträffande premiereserven är jag alldeles övertygad om att flertalet väljer det statliga placeringsbolaget. Vi kan ju se att AP-fonderna är oerhört skickligt skötta. Men uppgörelsen kring premiereserven är ju en kompromiss. Inte heller jag är vidare förtjust i detta, men i en kompromiss får man ta och ge. Men helheten i pensionsförslaget ställer jag upp på. Det är mycket bra.
Fru talman! Jag har svårt att förstå varför socialdemokraterna fortfarande accepterar att så stora grupper står utanför våra trygghetssystem i dag. De är nollklassade och är därför hänvisade till socialbidragen. Jag vill fråga Börje Nilsson vad man tänker göra åt detta.
Fru talman! Grundtanken med socialförsäkringarna är ju att de är kopplade till inkomsten. Det är så det är uppbyggt. De ger ersättning i förhållande till den inkomst som finns. Men det finns ändå en grundnivå i samtliga system, och så är det också i det nya pensionsförslaget som lagts fram för tillfället.
Fru talman! Den nya pensionsreformen bygger både på en garantipension och på en inkomstrelaterad del. Som vi har sagt här tidigare står fem partier bakom den. Jag tror att det finns förutsättningar för att vi skall kunna prata oss samman i en ny utredning om socialförsäkringssystemen. Det är angeläget att få in alla grupper i systemet. Jag tycker faktiskt att det är värt ett försök, Börje Nilsson.
Fru talman! Jag tycker också att det är bra att man har kunnat träffa en överenskommelse om pensionerna. På det sättet formas systemet stabilt och långsiktigt. Nu har vi en pensionsreform som gäller för framtiden. När det sedan gäller överenskommelser i stort på socialförsäkringsområdet är det en styrka om man kan uppnå sådana, men det beror hela tiden på förutsättningarna. Här märker jag att man ser litet olika på socialförsäkringarna från Moderaternas och även från Centerpartiets sida. Det beklagar jag naturligtvis.
Fru talman! Under några veckor förliden höst kunde ingen av oss undgå att ta del av bilder från svenska sjukhem av gamla, kroppsligt vanskötta patienter eller att läsa om hur blöjor ransonerades och återanvändes och hur doktorns receptblock fick ersätta kontakt och stimulans. Själv minns jag särskilt den bild som en oktobermorgon dominerade en av våra största dagstidningars förstasida. Den föreställde tre gamla kvinnor halvliggande över sjukhemmets så när som på ett glas vatten tomma träbord. Bilden sades symbolisera det nya begreppet inom svensk åldringsvård, "de gamla socialt döda". Under alla de år jag varit engagerad i äldrefrågor har jag aldrig någonsin stött på detta begrepp, och låt mig kraftfullt få säga att det heller aldrig någonsin får tillåtas bli vedertaget. För om så skulle bli fallet, är människovärdigheten i den svenska äldrevården förlorad. Den massmediala fokuseringen förde ändå det goda med sig att äldrevården debatterades man och man emellan och även här i denna riksdag. Upprördheten var mycket stor, liksom engagemanget och viljan till förändring. Detta resulterade även i ett löfte från socialministern om ett nationellt program - det har talats om det här i dag - för upprustning av vården av och omsorgen om de äldre. Programmet är aviserat till den 5 mars, och jag tycker att detta är mycket bra. Jag tar för givet att hela sjukhemsproblematiken då kommer att belysas och att de uppenbara bristerna i sjukhemsvården som bl.a. jag själv pekat på under åren, t.ex. brister i rehabilitering, läkemedelshantering, smärtlindring, avsaknaden av kontinuerlig geriatrisk läkartillgång och otillräckliga resurser för vård i livets slutskede, då kommer att avhjälpas. Men jag hoppas också, precis som Barbro Westerholm tidigare i debatten, att den viktiga frågan om hur våra gamla värderas och bemöts än en gång kommer att fokuseras - och nu utan att ytterligare en utredning anses nödvändig. Vi vet nämligen i dag att här finns stora brister som vi alla har ett ansvar för att åtgärda. Det kanske allra viktigaste för en god, trygg och värdig äldreomsorg och äldrevård beror inte enbart på ekonomi, huvudmannaskapsregler och tillsynsansvar utan kanske fastmer på den attityd som var och en av oss, och därmed samhället i stort, har till åldrandet. Det är ovärdigt vårt samhälle att våra allra äldsta, kroppsligt svårt sjuka och ofta dementa medmänniskor inte ses som de unika människor de är. Även en gammal människa till synes helt borta från denna värld är där hon ligger i sin sjuksäng en unik varelse. Hon skall därför bemötas på exakt samma sätt som den som är ung och frisk önskar bli bemött. Värdigheten får aldrig tas ifrån den som är mest utsatt. Det är för denna kammare måhända inte helt obekant att jag genom åren har vädjat till då aktuell socialminister att utreda behovet av en statlig äldreombudsman. Jag vet av lång erfarenhet och är helt övertygad om att om det är någon grupp i vårt samhälle som är i behov av att bli synliggjord, så är det just de mycket gamla och mycket sjuka - de som bokstavligt talat inte själva kan föra sin talan. Den senaste tidens rapportering från äldrevården styrker denna min övertygelse och gör att jag återigen vädjar till dagens socialminister att hon i sitt nationella handlingsprogram även tar initiativ till en talesman som kraftfullt kan föra dessa utsatta människors talan. Fru talman! Den intensiva äldrevårdsdebatt som rasade under hösten har nu avtagit i styrka, trots att vardagstillvaron för dem det gällde inte märkbart har förändrats. Alltför många av oss är lika snara till plötslig upprördhet som till snabb glömska. Men innebörden och tillämpningen av ord som empati och värdighet i äldrevården måste ständigt hållas levande i samtal människor emellan, såväl innanför som utanför detta hus. Därför har jag velat påminna oss alla om att vi har ett ansvar för att alltfort hålla i gång den ideologiska äldredebatten. De människor det gäller förmår ju ofta inte själva att göra detta och oftast har de inte heller någon till sin hjälp som orkar eller kanske vågar.

Fru talman! Väldigt många äldre borde egentligen själva läsa delbetänkandet till utredningen om bemötande av äldre som just ger barns bilder av äldre. Jag hade barnbarnen hos mig över helgen. Några av barnen tog upp att mormor städar så ofta. Det blev en självkritisk granskning.
Fru talman!
Jag skall inte städa när barnbarnen är hos mig. Det är inte den bilden de skall ha av mig. Jag tror att det finns många saker som man skulle behöva göra här. Vi i Folkpartiet är ju inte så lyckliga över den modell för äldreombudsman som My Persson föreslår. Vi har en idé om en kommunal sådan i stället.
Vi kan kanske fortsätta utanför kammaren sedan. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi över huvud taget får en attitydförändring till stånd i vårt samhälle i dag. Det gäller inte bara de gamla som är sjuka och som jag främst talar om när jag talar om en äldreombudsman.
Det finns mycket att diskutera här.
Det gäller också alla vitala personer som är över 65 år. Jag förstår inte hur vi anser att vi har råd att inte se dem som den resurs de är. Vi måste ta de vitala äldre till vara och vara glada och stolta över dem. Men vi får samtidigt inte glömma de ganska många gamla som över huvud taget inte har någon som talar för dem. Där tycker jag att vi här i kammaren har en stor uppgift, var och en i sin stad, att se till att vi talar om att det är fint att bli gammal. Det finns många gamla som har det svårt. Dem måste vi hjälpa. De som inte har det svårt skall vi se som en resurs och ta vara på.

Fru talman! Det är frestande att fortsätta den här diskussionen, men jag tänkte ta upp några andra saker. Det är litet tråkigt att inte socialministern är närvarande i kammaren. Det är också något klent med andra debattörer. Det sociala området handlar ju inte bara om socialförsäkringar - debatten har ju präglats väldigt mycket av det i dag - utan innehåller så mycket annat. Det märks ju också på de många utredningar som har gjorts och görs inom det här området. Det kan nog vara bra med utredningar, men de har en tendens att hämma utvecklingen eller genomförandet av redan självklara åtgärder, dvs. åtgärder som man vet behöver göras. Detta präglar inte minst folkhälsoområdet som jag tänkte ta upp i dag. Regeringen har ju tillsatt en utredning om folkhälsomålen. Samtidigt ser vi hur folkhälsoarbetet nedprioriteras ute i landsting och kommuner. Det är inte alls samma fart på det nu som det var från slutet av 70-talet till mitten av 80-talet. Det beror naturligtvis inte bara på att man håller på och utreder här utan också på den ekonomiska situation som råder i kommuner och landsting. Detta riskerar att leda till bakslag för enskilda människor som löper risk för onödig ohälsa. Det innebär också en risk för att vi övervältrar sjukvårdskostnader på kommande generationer som kommer att säga: Varför gjorde ni t.ex. inte olycksfallförebyggande insatser när ni visste hur de skulle göras. Nu står vi här med konsekvenser som är helt onödiga. Sverige har ju egentligen redan antagit folkhälsomål i och med att vi ställde oss bakom Världshälsoorganisationens målsättningar som har preciserats i de 38 europeiska målen. Som exempel kan jag ta fram målet att minska tobaksbruket och målet att minska alkoholkonsumtionen. Tobaksbruket utgör ju den största enskilda ohälsofaktorn här i landet. Inte minst har vi här i riksdagen fattat flera viktiga beslut. Vi har fattat beslut om rökfria miljöer, åldersgräns och beslut om en i princip tobaksfri skola. Men hur går det med genomförandet av dessa beslut? När det gäller åldersgränsen kan vi läsa i medierna att handeln långt ifrån respekterar åldersgränsen både när det gäller försäljning av tobak och öl. Vad gör regeringen för att skapa den respekten? Vi har faktiskt menat allvar med att skydda våra ungdomar från ett tobaksberoende. I utskottet har vi fått klara belägg för att ANT-undervisningen är mycket ojämn över landet. Skolorna är mycket självständiga på det här området. De beslutar själva hur man skall leva upp till läroplanen. Vad gör regeringen för att den här undervisningen skall gå på alla cylindrar? Jag har några andra exempel på områden där det har utretts och där vi vet vad som behöver göras men ingenting händer. Det gjordes en dopningsutredning på initiativ av riksdagen. Det utredningsförslaget ligger i Regeringskansliet. Under tiden minskar resurserna för den dopningsjour som har servat landet med information och tankar kring förebyggande insatser. Jag ställde en fråga till socialministern i höstas, och hon tycktes inte oroas av de minskade resurserna och att verksamheten hålls vid liv genom ekonomiska insatser från ett läkemedelsföretag. Det kan inte vara meningen att sådan verksamhet finansieras på det sättet. Likaså kom det en utredning från Arbetarskyddsstyrelsen om barns miljö i skolan. Trots denna utredning och de larmsignaler som kom där, nedrustas skolhälsovården. Det var också många som såg fram emot den utredning om kvinnors hälsa och jämställd vård som Bengt Westerberg initierade och den socialdemokratiska regeringen stödde och genomförde. Där finns en rad förslag på insatser för att förbättra kvinnors hälsa, men de ligger också och vilar i Regeringskansliet. Jag hade önskat att här i kammaren i dag få svar på när vi kan förvänta oss förslag från regeringen i de här olika frågorna. Folkhälsoarbetet måste få en renässans. För 100 år sedan insåg man vikten av att inte koncentrera sig på att reparera i efterhand. Då hade man inte heller så goda behandlingsmetoder. Jag menar att vi i dag inte har råd, varken mänskligt eller ekonomiskt, att låta bli att förebygga ohälsa när vi vet hur vi skall bära oss åt.

Fru talman! För oss socialdemokrater är den generella välfärden grunden för ett solidariskt samhälle. På vår kongress i september antog vi ett program för framtiden, Steget in i 2000-talet. Återigen markerar vi att vi slår vakt om den generella välfärden. Vi anser att medborgarna efter förmåga, genom skatterna, skall bidra till välfärdens grunder. För oss är det självklart att alla skall ha rätt till en vård, omsorg och skola med god kvalitet. Ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemet skall vara höga och inkomstrelaterade, och vi säger nej till grundtrygghet. Som ett led i att öka rättvisan skall vi fortsätta ha ett generellt barnbidrag, och vi skall fortsätta ge riktade bidrag till de mest utsatta grupperna i form av bostadsbidrag och bostadstillägg. Vi skall ha ett hållbart pensionssystem. Detta är grunderna i det generella välfärdssystemet sett ur socialdemokratiskt perspektiv. Det vill vi värna och utveckla. Generell välfärd är beroende av statens ekonomi. Det finns de som beskriver de saneringar som socialdemokraterna valt att genomföra som vacklande hållning hos statsmakterna. När vi kom i regeringsställning var det nödvändigt att göra något kraftfullt för att få ordning på ekonomin. Detta är gjort och genomfört. Nu har vi råd att höja till mer rimliga nivåer igen och glädjas åt att det blir litet ljusare att leva för många av dem som lever på den ekonomiska gränsen varje månad. Kampen mot arbetslösheten är den viktigaste insatsen för att öka rättvisan i Sverige. Men den skall kompletteras med en politik som på område efter område främjar rättvisa och samhörighet. Vi vill utveckla vård, omsorg och skola. Sjukvården i Sverige skall hålla hög kvalitet, och den egna ekonomin skall inte avgöra om du får vård när du behöver den. De brister vi ser i dag vill vi göra något åt: långa väntetider för operationer, dåligt bemötande av gamla, oroliga patienter och personal som är tyngd av arbete. Fru talman! Jag gläds åt att regeringen just nu formulerar ett nationellt handlingsprogram för äldre, för att de skall få en värdigare vård och omsorg. Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan olika vårdformer på områden där både kommuner och landsting har ansvar. Vi vill ha stabilitet i socialförsäkringarna. Välfärden skall också i fortsättningen bygga på gemensamma system med goda ersättningsnivåer. För oss är det viktigt att förtroendet för välfärden kan återskapas i takt med att ekonomin förbättras och finanserna stärks. Några exempel på vad vi menar är att vi från årsskiftet höjde ersättningsnivån i sjukförsäkringen och föräldrapenningen till 80 % av inkomsten. Vidare skall taket för ersättning i sjukförsäkringen prövas, och sjuk och arbetsskadeförsäkringen skall reformeras. Vi lägger stor vikt vid samverkan mellan olika intressenter för att de skall utgå från en helhetssyn på människan. Det gäller samverkan, t.ex. mellan arbetsgivare, hälso och sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa, utifrån att det är människan som skall sättas i centrum. Som jag nämnde tidigare är det reformerade pensionssystemet ett bra exempel på vad vi menar med att systemen skall vara hållbara och långsiktiga. Fru talman! Detta är i korta drag den socialdemokratiska visionen om välfärden i ett långsiktigt perspektiv. Det finns dock en viktig ideologisk skillnad i svensk politik. Den finns i synen på den gemensamma sektorn och på den enskilda människan. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera uppfattningen att offentliganställda inte utför riktiga jobb eller att dagens socialförsäkringar skulle skapa för mycket trygghet och vara ett hot mot tillväxten. I stället medverkar välfärd till ekonomisk stabilitet och tillväxt. För oss är det självklart att värna och utveckla välfärden. På så sätt får vi ett samhälle som är till för alla, inte bara några få. Jag tycker också att det är viktigt att i den generella välfärden inrymma en god bostadspolitik, där bostaden är en social rättighet och inte en handelsvara. Jag avvaktar med spänd förväntan den bostadspolitiska proposition som skall presenteras i mars månad. Skiljelinjen i svensk politik gäller i hög grad de olika ideologiska förutsättningarna och uppfattningarna hos moderat politik och socialdemokratisk politik. Den fråga som ställts vid ett flertal tillfällen under de här dagarna har varit hur moderaterna skall finansiera sina stora skattesänkningar och minskningen av statsbidrag till kommuner och landsting. Hur skall den moderata världen se ut i det perspektivet? Den frågan skulle jag också vilja upprepa. Tiden medger dessvärre inte att jag gör någon längre genomgång av det som jag uppfattar att moderaterna står för. Jag har tidigare nämnt Thomas Idergards lista, hans presentation av nedskärningar. Den var inte liten. Jag konstaterar också att moderat politik bygger på omfattande avreglering och konkurrensutsättning inom kommuner och landsting. Moderat människosyn slår fast att 1 650 000 personer i aktiv ålder saknar långvarig förankring på arbetsmarknaden. Jag påstår att så argumenterar endast den som tycker att man skall betrakta studerande, förtidspensionärer etc. som arbetslöshetsstatistik. Jag menar, fru talman, att de här dagarna visar på skiljelinjen i svensk politik, speciellt mellan moderaterna och socialdemokraterna.

Fru talman! "Barnets århundrade" talade redan Ellen Key om. Det var vårt 1900-tal som skulle bli barnets århundrade. Många förbättringar i barns villkor har gjorts, och i ett internationellt perspektiv mår svenska barn bra - men långt ifrån alla. Vi har en regering som berömmer sig av att vara världsmästare i budgetsanering. Det må så vara. Frågan är dock om saneringsprogrammet uppfyller Sveriges åtagande vad gäller FN:s barnkonvention, som utgår från principen om barnets bästa och att låta det komma i första hand när vi fattar politiska beslut på olika nivåer i samhället. Klyftorna har ökat mellan dem som har arbete och bra inkomster och dem som är arbetslösa eller låginkomsttagare. Detta drabbar inte bara vuxna i samhället. Även barnen påverkas, kanske i ännu större utsträckning än vuxna. Förhållandena för barn som växer upp i segregerade områden ser helt annorlunda ut än de gör för barn som växer upp på Djursholm. Barn som lever under gynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden har i nästan alla avseenden bättre hälsa än de som lever under mindre gynnsamma förhållanden, vilket uppmärksammats i Barnombudsmannens rapport från förra året. Spädbarnsdödligheten är t.ex. högre bland barn till icke-priviligierade kvinnor. I dessa grupper föder också fler kvinnor barn som är kortare än normallängd och har lägre födelsevikt. Dödligheten är högre bland barn i arbetarfamiljer än bland barn i familjer med tjänstemannayrken. Den är också högre bland barn till utrikesfödda föräldrar än bland barn till svenskfödda, liksom den är högre i enföräldershushåll än bland barn som lever med två föräldrar. Skillnaderna är alltså klassbundna. Enligt vissa undersökningar finns det tecken på att den psykiska ohälsan bland barn och ungdom ökar. 19 år någon gång varit i kontakt med barn och ungdomspsykiatriska öppenvården. En annan skrämmande uppgift är att 30 pojkar och 10 flickor år 1995 avled efter självmord. Varje år faller 13 barn och ungdomar offer för mord eller dråp, dvs. mer än ett barn i månaden! Den stora skillnaden mellan barn och vuxna är att barn inte för sin egen talan utan är helt beroende av oss vuxna. De psykiskt sjuka och psykosocialt utsatta barnen är dubbelt drabbade, eftersom även deras föräldrar ofta tillhör de tysta i samhället. Särskilt utsatta är de flyktingbarn som gömmer sig av rädsla för utvisning. Ingen grupp i samhället kan ha större behov av det offentliga samhällets uppmärksamhet och hjälp än nämnda grupper. Fru talman! Det finns klara samband mellan den ekonomiska politikens fördelningsprofil och barns situation. Barnhälsovården och barnsjukvården har drabbats av hårda nedskärningar. Den barnmedicinska kompetensen inom barnavårdscentralerna har minskat. Allt färre barn kommer i åtnjutande av logopedisk behandling, och köerna till PBU växer. Antalet barn i barngrupperna på dagis har ökat, liksom klasstorlekarna i skolan, samtidigt som antalet pedagoger och barnskötare har minskat. Höjda avgifter till kommunal musikundervisning och minskat hemspråksstöd är andra exempel på hur barnen drabbats av nedskärningarna. Ett annat exempel beskriver Elisabet som är 11 år. Hon säger så här: Det värsta med skolmaten är inte att den är äcklig, utan det är att man inte blir mätt. När det är fisk får man ta två och en halv fiskpinne. Det blir man inte mätt på. Förut fick mellanstadiet ta litet mer mat än lågstadiet för att vi är större, men det har de dragit in på. Nu får alla ta lika litet. Ett annat problem är att fler barn än någonsin har färre vuxenkontakter i dag än tidigare. Lärarnas arbetssituation är ofta sådan att de inte hinner ägna barnen uppmärksamhet. Och inom förskolan finns det allt färre knän att krypa upp i när man behöver tröst eller bara vill kela med någon vuxen. Många barns föräldrar arbetar oroväckande mycket övertid, medan andra barns föräldrar är sönderstressade av arbetslöshet. Barnen känner sig svikna av oss vuxna, och här menar jag att budgetsaneringen inte har tagit tillräcklig hänsyn till barns behov. Det vi har tjänat in i dag riskerar att bli stora utgiftsposter i morgon. Fru talman! Det är dags att ta barnens situation på allvar. Vänsterpartiet menar att barnkonventionen måste inkorporeras i svensk lagstiftning och gå före annan lag när inte lagarna stämmer överens. En balanserad budget ger inte automatiskt trygga barn. Det är alldeles nödvändigt att barnomsorg, skola och barnhälsovård får förstärkta resurser nu, att en arbetstidsförkortning genomförs så att fler föräldrar får mer tid med sina barn och framför allt att barn till arbetslösa föräldrar skall slippa oroa sig över familjens ekonomi.
Fru talman! Tanja Linderborg tar upp mycket viktiga frågor kring barns situation i dagens svenska samhälle. Jag vill dock åberopa det mycket stora arbete som den parlamentariska kommittén, benämnd barnkommittén, har gjort vid genomgång av den svenska lagstiftningen. Det är nu utsänt till många institutioner och organisationer i Sverige för ett mycket omfattande remissarbete. Om jag har förstått tidens sanning rätt kommer regeringen att lägga fram en proposition i maj månad där man just lyfter fram de här viktiga sakerna. Jag hade förmånen att sitta med i barnkommittén, och vi konstaterade att just konsekvenserna av de ekonomiska besluten ibland saknas. Det är viktigt att vi är uppmärksamma på detta.
Fru talman! Jag är mycket glad över det som Ronny Olander säger. Det visar att vi har en samsyn i de här frågorna. Det som är så tråkigt med budgetsaneringen - jag har också ansett att det är viktigt att göra en budgetsanering - är att den har gått i en sådan takt att man dessvärre har glömt barnen.
Fru talman! Det som var glädjande i det arbete som gjordes i barnkommittén var att vi konstaterade att det fanns en mycket bred parlamentarisk bas i den här kammaren, bland riksdagens politiska partier, just för att sätta barnens bästa i centrum. Jag skulle faktiskt önska att diskussionen om familjen och barnens situation i samhället kunde pånyttfödas. Uppmaningen får väl gå till oss alla: Låt oss med gemensamma krafter fortsätta att försöka hitta fram till och diskutera just den proposition som jag utgår från kommer i maj månad. Tack för ordet!
Fru talman! Jag vill bara säga till Ronny Olander att jag är mycket tacksam för det svar som han har gett. Jag ser naturligtvis med stor spänning fram emot den kommande propositionen och att vi förhoppningsvis tillsammans kan arbeta för bra förslag för barnen.

Fru talman! 1990-talet är ännu inte avslutat, så vi har några år på oss att tillsammans försöka bryta den barnfientliga attityd som jag påstår att vi intar i dag. Faktum är att det i Sverige pågår en födelsestrejk. Antalet födslar har inte varit så här lågt på 160 år. Faktorerna samvarierar naturligtvis, vi har hört en lång lista föredras. Men under den här parlamentariska perioden kan man säga att vi generellt har fått ett mycket hårdnat samhällsklimat som har medfört att barn väljs bort och det av de i samhället mest ekonomiskt utsatta grupperna. Det här är inte historiskt logiskt, för krisår har ibland också varit barnår. Jag tror att det här vittnar om en allvarlig attitydförändring gentemot barn. När jag växte upp under 50-talet, fru talman, var barn det allra finaste vi hade. Parkleken blomstrade med musik och teater. På spårvagnen stod det en stor skylt: Låt barnen gå av först! Modellen för kvarterspolisen var Sigge Fürst. Det var en trygg fadersgestalt. Ja, ni kommer ihåg. På 70-talet var det fint att bli förskollärare. Piagets och Steiners syn på anpassning till barnets utvecklingspsykologi stod i centrum av debatten. Jan Myrdal slogs för att barn skulle få höra de gamla folksagorna igen. Hela 70-talet präglades av en aktiv diskussion om barns kultur. Vi har två år kvar på 90-talet att ta initiativet igen, och kulturåret hjälper oss på traven. Då stod barnet i centrum. Vi byggde ut våra reformer med barnet som utgångspunkt. Det gick att välja barnstuga utifrån pedagogisk modell, och arbetsgivaren utgick från att småbarnsföräldrars arbetsdag var sex timmar. Budget, mina vänner, fru talman, är att prioritera. Jag menar att barnet i centrum och kvalitet försvunnit på vägen, igen. Fokus har i stället ställts om till bilsamhällets lov. Det senaste sura äpplet är att 6 miljarder avsätts för en liten snutt nedgrävd motorväg i Stockholm samtidigt som lärare och förskollärare får allt större barngrupper att ta ansvar för. Arbetsmarknadsministern väljer att prya på McDonalds i stället för som lärare. Det är också en form av samhällsmarkering. Frågan är om hon skulle orka med att ensam ta ansvar för en lågstadieklass om 27 elever, där en del barn egentligen har särskilda behov, behov som vi inte anser oss ha råd med i dag. Arbetet utförs för en inkomst på i snitt 15 000 kr i månaden. Förut var det fint att vara lärare. Nu är vi på väg mot en öststatssituation. Men vi har ju två år på oss på 90-talet att förändra den här trenden. För de 6 miljarder kronorna som regeringen kan lova bort så där helt utan vidare, över en natt, för en liten vägsnutt, kunde vi få tolv kulturhuvudstadsår. Försök förstå så många arbetstillfällen det genererar och till vilken glädje för barnen! Jag vill också påminna om att hela Sveriges årliga statliga kulturbudget ligger på 4,7 miljarder. Det jag nämnde var alltså 6 miljarder som planeras att sprättas i väg. Vi kan fortfarande stoppa det. All forskning i dag styrker att ökat utrymme och ökad kvalitet för bilisterna och för dem som kör motorfordon genererar mer trafik. Den kunskapen har vi redan. Från den utgångspunkten kan vi planera om. Jag vill också påminna om att bullernivån i våra stadskärnor och ute i förortsparkerna är så hög i dag att det är svårt att höra vad barn säger. Barn får absolut inte stoppa jord i munnen, för då vet ni att de kan få i sig inte bara bly som ligger kvar sedan tidigare utan även andra nya gifter från bilarnas avgaser. Ni vet också att barn i dag inte syns i trängseln på tunnelbanan. Den attityd som barn får till sig är att polisen jagar mammor som har blivit mördare, alltså kvinnomördare, och det man ser på TV är att i förorterna härjar pedofilerna helt vilt. Slutligen vill jag påminna om en undersökning bland samtliga mellanstadiebarn i Södertälje. De fick, fru talman, rangordna de tio otäckaste sakerna de visste i livet. Nummer ett blev att gå hem från skolan. Skolvägen var det otäckaste! Barnen ansåg att allt kunde hända från att bli bortrövad till att bli yxmördad. Det är klart att de påverkas av vad de ser och hör. Var finns kärleken?
Fru talman! Jag blir litet bekymrad när Ewa Larsson nämner den barnfientliga miljö som skall ha utvecklats i Sverige. Vi uppfattar det inte så i barnkommittén. Vi har konstaterat att det finns brister i samhället som bör åtgärdas. Men jag blir bekymrad när man talar om öststatsliknande situationer. Jag tycker att Sverige är ett gott samhälle att leva i. Här finns brister, och självfallet skall barnens bästa sättas i främsta rummet. Jag har vid ett flertal tillfällen glatts i kammaren. Vi har just antagit att artikel 3 om att barnets bästa skall sättas i främsta rummet skall föras in i svensk lagstiftning. Steg för steg är vi beredda. Via socialtjänstlagen, utlänningslagen och nu lagrådsremissen om att placera unga i häkte enligt kriminalvårdslagen förs det välförtjänta tankearbetet in i svensk lagstiftning. Låt oss hjälpas åt att göra detta på ett positivt sätt.
Fru talman! Ja, Ronny Olander, jag tror att vi alla måste anstränga oss för att förändra samhällsattityden. Faktum kvarstår att det råder en födelsestrejk i Sverige. Det har inte fötts så få barn på 160 år! Det är en svidande kritik. Det smärtar. Detta får mig att tänka på Hasse Alfredsons dialog där han ifrågasätter om det lönar sig att skaffa barn eller om det är bättre att köpa en traktor. I dag är det nog bättre att köpa sig en pensionsförsäkring än att skaffa sig barn. Med alla dessa samverkande faktorer och den attityd som genereras, får det betraktas som i det närmaste irrationellt att skaffa barn. Vi har två år på oss att förändra detta.
Fru talman! Det demografiska problemet som Ewa Larsson tog upp finns dessvärre inte enbart i Sverige. I hela västvärlden finns liknande problem med att det föds för få barn. Glädjande nog blir vi äldre och lever längre. Det är i sig en situation vi måste vara uppmärksamma på. Sverige är inte ensamt i detta. Det finns annat som vi skulle kunna göra - och då inte bara här i kammaren. Vi kan resa hem till våra kommuner och väcka motioner i kommunfullmäktige om att FN:s barnkonvention skall tas upp till behandling. Detta har inte skett i 90 % av landets kommuner. Vi kan inte bara tro att vi kan utöva ett tryck i kammaren i Stockholm ut i landet. Låt oss ta egna initiativ. Jag gläds åt att det i min kommun i förra veckan väcktes en sådan motion. Blygsamheten förbjuder mig att tala om vem det var. Låt mig i detta allvarsamma läge påminna om skylten, Ewa Larsson: Låt barnen gå av först. Där kommer fortsättningsvis också att stå: Lämna plats åt äldre och handikappade och låt dem få sitta ned. Låt oss tillsammans forma en skylt där det står:
Fru talman! I all blygsamhet kan jag tala om att barnkonventionen tillämpas i Stockholm Stad, dvs. att de kommunala besluten skall anpassas utifrån barnens bästa. Trots det lägger Stockholm Stad 1 miljard kronor till en liten snutt motorväg. Tillsammans med de 6 miljarder som regeringen har lovat ut skall dessa pengar ge möjlighet för ytterligare trafik att ta sig genom staden. För den miljarden skulle Stockholm Stad kunna förbättra skolorna väsentligt. Sedan var det Sverige och världen. Sverige brukar vara ett föregångsland. Jag hoppas att vi klarar av att tillsammans förändra och bryta den utomordentligt allvarliga barnfientliga attityd som finns i dag.

Fru talman! Jag skall tala om barnomsorg för barnens skull. Jag tror att vi alla i kammaren kan skriva under på att barnen är vår framtid och att vi värnar framtiden. De går på daghem, hos dagmamma, fritids, sexårsverksamhet eller öppen förskola. Men en del barn står utanför. Barnomsorgen är ännu så länge endast tillgänglig för barn vars föräldrar har arbete eller studerar. Förskolan utvecklas ständigt. Under 90-talet har barnomsorgen mer och mer närmat sig skolan. Denna inriktning är bra. Det livslånga lärandet börjar inte längre på den första skoldagen, utan det pågår hela livet. Den stimulans till lärande som förskolan ger borde komma alla barn till del. På sikt måste förskolan byggas ut och omfatta alla barn som vill ha plats - oavsett vad deras föräldrar gör. Om barnomsorgen skall upplevas rättvis skall den vara tillgänglig för alla. Personalen är förskolans viktigaste resurs. Välutbildade och engagerade vuxna är en förutsättning för att verksamheten skall bli så bra som vi vill att den skall vara. Det nya internationella begreppet educare, som inbegriper vård, omsorg och lärande, kräver pedagogiskt kunniga och omsorgsfullt vårdande personer. Internationellt sett har vi en hög kvalitet på vår barnomsorg i Sverige. Vi vill fortsätta att stå i täten. Sedan vi började bygga ut barnomsorgen för ungefär 30 år sedan har vi haft två yrkeskategorier på våra daghem, barnskötare och förskollärare. Nu ställs större och förändrade krav på personalen. Vi behöver därför se över personalens kompetens och anpassa den till de nya målen. Vi behöver finna nya vägar till utbildning som stämmer överens med dagens förskoleverksamhet. IT är ett exempel. De flesta som arbetar på våra barnstugor har låg kunskap om hur barn kan utnyttja datorer. De som har tillgång till datorer på sina barnstugor använder ofta programvaran som pedagogisk handbok. Detta är inte alls tillfredsställande. Barn skall lära sig hur de kan använda datorn för lärande, inte hur man färglägger hus etc. Sedan kan man givetvis också spela spel och använda datorn för att förbättra sin finmotorik. Regeringen har i sin skrivelse till riksdagen om IT angivit att alla som utbildar sig till lärare skall få lära sig den nya tekniken. Detta borde även inbegripa barnomsorgspersonal. Om förskolan skall vara ett första steg i det livslånga lärandet är det viktigt att datakunskap ingår från början. Införandet av förskoleklass och ett gemensamt måldokument med grundskolan ser jag som ett första steg till en tioårig grundskola. Det är viktigt att förskolans och skolans pedagogik samverkar så att godbitarna kan tas ur båda - för barnens bästa. Nu diskuteras även ett måldokument för förskolan, dvs. en läroplan för barn 1-5 år. Jag hoppas att denna plan kommer att höja nivån ytterligare på verksamheten i förskolan. I utredningen Att erövra omvärlden beskrivs hur detta skall kunna ske. Stor tillit ges till högskoleutbildad förskolepersonal och högskoleutbildade förskollärare och fritidspedagoger. Här vill jag dock lyfta fram andra grupper inom barnomsorgen. Erfarenhet, tyst kunskap, är också viktig när det gäller vardagspedagogik. Att lära barn under sex år handlar ju ofta om att skapa miljöer för att väcka barns egen lust att lära. Här handlar det mer om initiativrikedom och fantasi än högskolepoäng. Vidareutbildade barnskötare och fritidsledare är nog så kunniga att lära ut om exempelvis natur i mulleskolan. Vidare anser utredningen och en del andra debattörer att familjedaghemmens verksamhet inte är tillräcklig för att omfattas av förskolans läroplan. Detta känns minst sagt otidsenligt. och det blev ett yrke har verksamhetsformen utvecklats till att erbjuda barn verksamhet likvärdig med vad daghemmen gör. Många föräldrar efterfrågar denna omsorgsform, beroende på flexiblare öppettider och mindre barngrupper. I de kommuner som i dag har planer för förskolan genomför självklart också familjedaghemmen denna verksamhet. Vid nyanställningar kräver kommunerna utbildade dagbarnvårdare som arbetar i grupp för att ge barnen det bästa. Förskolan måste upplevas som rättvis. Därför måste de olika formerna omfatta samma utvecklingsmöjligheter för barnen. Ett familjedaghem kan vara nog så utvecklande när dagbarnvårdarna arbetar i gruppverksamhet, har tvärgrupper och får handledning i pedagogiska frågor. För att göra detta så smidigt som möjligt vore det bra om familjedaghemmen i en geografisk enhet organisatoriskt hörde till ett daghem med förskolechefen som arbetsledare. Dagbarnvårdarna ingår då i personalgruppen, kan vara med på personalmöten samt genomföra planering och utvärdering tillsammans med andra. Fru talman! Det är viktigt att alla beslut som fattas om barn i framtiden utgår från barnets behov. Både familjedaghemmen och daghemmen kan utvecklas och samverka.

Fru talman! Jag kommer att beskriva ett antal bilder i Sverige 1998, och all överensstämmelse med verkligheten är ingen tillfällighet. Jag tänkte börja med Tomas, 19 år. För att ni skall förstå hur funktionshindrad Tomas är skall jag läsa en del ur ett läkarintyg: Tomas har ett neurologiskt handikapp, med bl.a. cerebral pares, CP, utvecklingsförsening och ytterst svårbemästrad epilepsi. Tomas går i skolan och har haft personlig assistent i skolan, men på grund av en lagändring är det nu inte självklart att man får ha den personliga assistenten i skolan. Därför omprövade försäkringskassan beslutet. Tomas mamma yttrade sig naturligtvis och förklarade att Tomas behöver den personliga assistenten i skolan för att klara av det hela. Försäkringskassan sade ändå nej. Tomas mamma överklagade då till länsrätten. Hon skriver för Tomas räkning: Mina viktigaste skäl är min epilepsi och mina kommunikationssvårigheter. Såsom jag tidigare beskrivit behöver jag ständigt en person vid min sida som kan hjälpa mig på rätt sätt under och efter mina svåra anfall. Jag saknar tal och kan inte heller kommunicera med tecken. Jag uttrycker mig på ett mycket personligt sätt med rörelser, kroppshållning, ansiktsuttryck och ljud, som gör att bara en person som känner mig väl kan förstå mig. Mamman fortsätter att beskriva varför Tomas behöver den personliga assistenten i skolan, för att få kontinuiteten och få en person som känner Tomas. Tomas mamma förstod, i juli förra året, att det skulle ta lång tid innan länsrätten tog bestämd ställning. Skolan började, och Tomas kunde inte gå i skolan. Tomas mamma måste ta tjänstledigt och vara hemma. Mamman skrev till kommunen och frågade om kommunen möjligtvis kunde stå för den personliga assistansen, och hon fick i ett beslut svaret: Riksförsäkringsverket anger i sina Allmänna råd 1997:2 att i de fall assistansersättning enligt LAS inte lämnas, t.ex. när den funktionshindrade personen vistas i skolan, är inte avsikten att överföra ansvaret för personlig assistans till kommunerna. Prata om moment 22! Mamman kommer alltså inte ur det här. Tomas var hemma hela förra terminen, och först den 15 januari i år får Tomas ett ja från länsrätten och får sin personliga assistans. Jag undrar om man skall behöva kämpa så här mycket för någonting som är ganska självklart. Fru talman! Det här är en bild ur verkligheten i ett land där Socialdemokraterna har makten i riket, i alla landsting utom ett och i mer än 200 av landets 288 Jag skall ge en snabb bild ur ett brev som jag har fått från Gunnel, som också är funktionshindrad. Hon skriver: Jag har nyss fyllt 41 år, och jag vill fortsätta att leva ett fritt liv utan integritetshotande byråkrati, som petar på mig och mitt privata liv ideligen. Jag vill fortsätta att kunna lägga mig när jag är trött och gå på toaletten utan att bli bokförd. Varför skriver hon det här? Jo, hon skriver det med anledning att man ändrar assistansersättningen, schabloniserar den och lägger över de 20 första timmarna på kommunerna. Hon slutar: Med mycket vänliga hälsningar från en som har lämnat kommunens omsorg, servicehuset, vårdetablissemanget, överförmynderiet, personalmöten och kafferumsskvaller om mitt privatliv. Numera lever jag på landet med personlig assistans och hoppas på att få fortsätta det här. Fru talman! Det är ännu en bild ur verkligheten i Socialdemokraternas Sverige, där Socialdemokraterna har makten i riket, i alla landsting utom ett och i 200 av landets kommuner. Vad jag vill ha sagt med detta är att det är väldigt förvånande att ett parti som hela tiden i pamfletter och tal säger sig värna om de svagaste och de mest utsatta inte lever upp till det i verkligheten. Det som kanske gör det ännu märkligare, enligt mitt sätt att se, är att det är samma parti som anser sig ha råd att avveckla kärnkraften, till en nota som vi inte vet vad den kommer att bli men som vi vet kommer att röra sig om tiotals miljarder kronor. Detta parti, dvs. Socialdemokraterna, anser sig ha råd att avveckla kärnkraften men har inte råd att se till att de som allra mest behöver det får hjälp och stöd. Sedan man kom till makten har man konsekvent försämrat för de handikappade och petat i handikappreformen, som den borgerliga regeringen genomförde. Man har inte låtit denna reform vara i fred utan har petat och försämrat. Man har inte gjort några förbättringar över huvud taget. Fru talman! Jag behöver egentligen inte säga mer, utan de bilder som jag har gett ur verkligheten - jag hade många fler bilder, men eftersom vi har bara sex minuters taletid avstår jag från att beskriva dem - talar för sig själva: Sverige behöver en annan regering, som verkligen står på de svagas sida, en regering som ser till att inte alla behöver samhällets stöd men en regering som ser till att de som verkligen behöver det också får det.

Fru talman! Jag vet, Marietta de Pourbaix-Lundin, att det finns ouppfyllda behov. Men när vi talar om assistansersättningen kan vi inte komma ifrån det faktum att den socialdemokratiska regeringen har sett till att den ekonomiska ramen för assistansersättningen ökar från 2 1⁄2 miljard år 1994 till ca 7 miljarder år 2000.

Fru talman! Hans Karlsson kunde inte låta bli att komma med antydningen om vad den borgerliga regeringen hade gjort. Jag tycker att det är dags att Socialdemokraterna står på egna ben, efter drygt tre år vid makten, och ansvarar för sin egen politik. När det gäller assistansersättningen, för att ta den konkreta sakfråga vi nu diskuterar, beslutade Socialdemokraterna förra året att de 20 första timmarna skulle läggas över på kommunerna, men de finansierade inte detta fullt ut utan det blir underskott i alla kommuner. Vi moderater har satsat 1,7 miljarder mer än regeringen på handikappreformen, dvs. på assistansersättningen. Det är ett faktum.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Klingvall. Det gäller pensionsuppgörelsen. Vi har i dag fått höra att pensionsuppgörelsen är socialdemokratisk politik. Trots det har regeringen hyrt in en lobbyfirma för att göra medborgarna mer positiva till uppgörelsen. Det bekostas med skattebetalarnas pengar. Jag tänker fortsätta på den fråga som jag ställde tidigare i dag. Hur tänker statsrådet förklara för de unga arbetslösa människor som inte har kommit in i något system som ger pensionsgrundande inkomst att detta är socialdemokratisk politik?
Fru talman! Låt mig först kommentera påståendet om att vi skulle ha hyrt in en lobbyfirma. Det finns ett förslag till kommunikationsplan som genomförandegruppen kommer att diskutera på något av sina allra närmaste sammanträden. Ambitionen är naturligtvis att vi skall kunna nå ut med en bra heltäckande information till svenska folket om det reformerade pensionssystemet. Det är en stor socialförsäkringsreform - kanske den största på många år, om vi tittar bakåt. När det sedan gäller frågan om de unga arbetslösa vill jag säga att jag tror att det är viktigt att understryka att det reformerade pensionssystemet betyder att vi kan säkra pensionerna för framtiden för dem som är unga i dag och för dem som kommer att gå i pension framöver. Uppgörelsen borgar för stabila regler både politiskt och ekonomiskt. Därmed är också alla vinnare i det reformerade pensionssystemet. Vi hade en diskussion om de olika delarna i pensionssystemet i förmiddags. Jag tror att Ulla Hoffmann fick svar under förmiddagens debatt.
Fru talman! Nej, jag fick inte svar på de frågor som jag ställde då. Det gällde bl.a. de unga och arbetslösa som inte kan skaffa sig någon pensionsgrundande inkomst. Statsrådet säger nu att man säkrar pensionerna för dessa människor med detta system. Det gör man faktiskt inte. Systemet är baserat på livsinkomstprincipen. Dessa människor blir tvingade till en garantipension trots att de har arbetat.
Fru talman! Våra socialförsäkringar och det reformerade pensionssystemet likaväl som det nuvarande pensionssystemet bygger på att man får pension efter den inkomst man har haft under sitt liv. Nu kommer hela livsinkomsten att räknas. Fördelningsinslag i det reformerade pensionssystemet kommer att mildra en del av de effekter som Ulla Hoffmann är ute efter. Alla kommer självfallet att ha möjlighet att få en garantipension - en grundtrygghet. Om man inte har tjänat in några pensionspoäng kommer garantipensionen att gälla fullt ut. Den kan också fylla på den inkomstgrundade pension man har tjänat in.
Fru talman! I Kommun Aktuellt kan vi i dag läsa att ständiga nedskärningar bränner ut personalen. Det visar att det trots Perssonpengar finns mycket kvar att göra i kommunerna.

Fru talman! Detta har varit klart ända sedan överenskommelsen gjordes den 9 januari och de fem partierna valde denna finansieringslösning. Kommunerna skall kompenseras för detta. Vi återkommer när vi är helt klara med den tekniska lösningen när det gäller grundavdraget. Då kan jag svara på detaljfrågorna.
Fru talman! Jag skall be att få ställa en fråga till statsrådet Peterson. Först vill jag säga att jag är väldigt angelägen om att vi skall kunna behålla vår svenska försvarsindustri. Det är viktigt både för försvaret, för vår möjlighet till samarbete med andra länder och för att vi skall kunna behålla ett visst mått av självständighet och inte bli beroende av ett land som i princip har monopol på försvarsindustrin. Därför tycker jag att det är viktigt att vi slår vakt om förtroendet för både försvarsindustrin och försvaret. Med anledning av det som har stått i pressen de senaste dagarna vill jag gärna fråga vad regeringen kan göra för att se till att det inte uppstår sådana komplikationer som nu har uppstått. Det gäller personer som har en anställning i försvaret och samtidigt uppbär arvode från försvarsindustrin. Det kan försämra förtroendet. Därför vill jag veta vad statsrådet tänker göra. Vad gör regeringen för att motverka dessa konsekvenser?
Fru talman! Jag är säker på att försvarsministern hade velat svara på den frågan. Jag förstår att Karin Wegestål tänker på de uppgifter som fanns i Svenska Dagbladet i går. Med hänsyn till att det är frågor som jag hanterade och uttalade mig om kan jag svara på Jag vet ingenting om det fall som redovisades i tidningen i går. Jag kan och vill inte kommentera det enskilda fallet. Därför vet jag inte heller om det har skett en sammanblandning av olika roller. Frågeställaren Karin Wegestål är inte ensam om att fråga. Det finns fler som har rest frågan. Jag utgår ifrån att försvarsministern och Försvarsdepartementet kommer att titta noga på vad det rör sig om. Det är ett offentligt intresse att så sker. Det som gjorde att jag ville kommentera frågan var att det, som Karin Wegestål känner till, blev ett herrans liv när jag i slutet av min försvarsministerperiod varnade för det militärindustriella komplexet. Gränserna mellan Försvarsmakten, militären, försvarsindustrin och beställaren måste vara väldigt tydliga och klara. Jag manade till en klar rågång mellan de olika intressena. Jag utgår från att departementet granskar just denna fråga.
Fru talman! Det som statsrådet har uppfattat är riktigt. Det är just detta som det handlar om. I lagen om offentliganställning står det att det är olämpligt att man har bisysslor som kan göra att man tär på förtroendet för den verksamhet man representerar. Därför menar jag att personer i ansvarig ställning som är anställda i försvaret inte samtidigt skall kunna ha ett uppdrag i försvarsindustrin. Det verkar som om man i detta fall har åtgärdat saken när man har upptäckt vad som skett. Jag undrar vad regeringen har för möjlighet att förebygga att sådant inträffar.
Fru talman! Detta är som sagt en principiell fråga - det är därför jag tycker att jag kan svara på den. Det är oerhört viktigt med en väldigt klar gränsdragning mellan försvarsindustrin och myndigheten, dvs. i det här fallet Försvarsmakten och Försvarets materielverk, för att vi inte skall behöva misstänka att man sitter på två stolar. Jag är inte den ende som har uttalat varningar på just den här punkten. En tidigare amerikansk president var också oerhört klar i den här frågan. Detta är alltså inte bara en svensk fråga, utan det är en internationell fråga. Mitt svar är alltså, återigen, att jag utgår från att försvarsministern och Försvarsdepartementet granskar det enskilda fall som har kommit upp. Sedan får vi se vad resultatet av ett sådant arbete blir. I princip är ändå Karin Wegestål och jag fullkomligt överens.
Fru talman! Inte ens Kristus, Buddha eller Moses kunde ha undervisat eller utövat ledning under kaos. Så säger bl.a. den rektor som har fått skolan i Harlem att blomstra upp, Lorraine Monroe. Med intresse har jag följt henne, och jag antar att också skolministern har gjort det. Vi andra har kunnat läsa Hans Bergströms tidningsartiklar de senaste dagarna. Steget är ganska långt från Harlem till Sverige, kan man tro. Men hur är det egentligen, när vi dagligen får rapporter från vanliga svenska skolor, i vanliga orter, om att våld, mobbning, respektlöshet i såväl språk som ordning gäller?

Fru talman! Det är oerhört viktigt att eleverna i skolan känner trygghet när de går till skolan. Självklart måste det också gälla de lärare som arbetar i skolan att man bemöter varandra med respekt. Kriminella handlingar, t.ex. att utsätta någon för våld eller kränkande handling, är naturligtvis kriminellt också i skolan. Det är helt oacceptabelt att det förekommer kriminella handlingar i skolan. Det är också helt oacceptabelt att barn och vuxna i skolan ibland känner sig otrygga eller utsätts för respektlös behandling. Därför är det viktigt och bra att man nu i alltfler skolor äntligen uppmärksammar detta och tar itu med problemen. Det finns sällan några enkla lösningar om man, som ett antal skolor har gjort, har hamnat i en väldigt svår situation. Det är bra att man nu visar handlingskraft och agerar och samarbetar med polis när det är nödvändigt. På sikt skall skolan inte bara vara trygg, lika trygg som andra platser, utan skolan har också ett demokratiskt uppdrag, att hävda, värna och utveckla våra grundläggande demokratiska värderingar. Skolan är ingen värdeneutral plats. Därför är skolans uppdrag än större, att långsiktigt arbeta för att grundlägga de demokratiska värderingarna i skolan och hos ungdomar.
Fru talman! Det är bra att skolministern och jag är överens om att det i skolan inte råder några andra lagar än i samhället i övrigt. Jag fick ändå inte riktigt svar på om skolministern tycker att ordning är en stor och viktig del i fråga om prestationer i skolan. I så fall skulle jag vilja utveckla frågan: Om det nu inte finns tillräckligt bra ledarskap i skolan eller man inte kan uppnå arbetsro på annat sätt, kan skolministern då vara öppen för att man inför någon form av omdöme eller betyg i t.ex. ordning och uppförande?
Fru talman! Jag tycker att jag gav ett ganska tydligt svar på den frågan. Jag tror inte att elever har någon möjlighet att lyckas väl med sin kunskapsutveckling om de inte känner sig trygga när de går till skolan. Jag tror att det är en grundläggande förutsättning för att skolarbetet skall fungera. Därför måste det till åtgärder i de skolor där det inte är så. Tyvärr finns det inte någon enkel åtgärd som en skolminister kan vidta för att skapa trygghet och respektfulla relationer i samtliga skolor. De åtgärder som är tillgängliga för riksdag och regering har vi använt. Vi har t.ex. sedan den 1 januari en skarpare lagstiftning när det gäller allas skyldighet att agera mot mobbning i skolan och när det gäller rektors ansvar. Vi har också nyligen givit i uppdrag till nationella utbildningsinspektörer att särskilt granska hur ledarskapet i skolan fungerar, och jag väntar med spänning på slutsatserna av den granskningen. Till sist vill jag säga att jag tror att det är litet naivt att tro att man ens i skolan med hjälp av betygsättning kan beivra kriminella handlingar.
Fru talman! Jag vill ansluta till den här frågan men vända på den och säga tvärtom. Här har vi utgått från att det är ungdomarna som skall lära sig lag och vett. Jag vill påstå att det också i dessa tider med brist på personal och med personal som inte orkar alltför ofta förekommer att personal utövar kränkande behandling mot en hel del av våra barn och ungdomar. Det är ju trots allt de vuxna som skall sätta upp regler och normer. Har skolministern beaktat den här frågan och noterat att det faktiskt också pågår en omvänd kränkande behandling på vissa ställen? Hur agerar ministern i så fall för att stävja detta?
Fru talman! Det är självfallet precis lika oacceptabelt om det förekommer mobbning eller kränkande behandling från en lärares sida gentemot en elev. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi i fråga om skollagen vad gäller skyldigheten att agera och ingripa mot mobbning, rasism och kränkande behandling har infört att man inte bara skall ingripa om det handlar om mobbning mellan elever, utan alla som arbetar i skolan är numera, från den 1 januari, skyldiga att aktivt motverka varje form av kränkande behandling, mobbning och rasism i skolan, oavsett mellan vilka detta förekommer.
Fru talman! Jag sökte egentligen för en liten stund sedan möjlighet till en extrafråga om pensionsreformen och kommunerna, men jag tar i stället nu tillfället i akt att ställa en fråga till statsrådet Östros. De fem partier som står bakom pensionsreformen är helt överens om att den tekniska lösning som valdes på den s.k. skatteväxlingen inte skall drabba kommunsektorn. Detta har redan deklarerats av statsrådet Klingvall. Däremot brukar motståndarna till reformen i dess helhet använda sig av denna fråga för att svartmåla reformen som sådan, genom att måla upp det som att antingen kommunsektorn eller den stackars statsbudgeten skall bli av med 11 miljarder. Det vore därför bra om någon från regeringen, förslagsvis statsrådet Östros som sysslar med de här frågorna, klart kunde deklarera det som statsministern i går inte hann med på sina 45 minuter, nämligen att det är på det viset.
Fru talman! Om jag får börja med att recensera debatten vill jag påpeka att flera av de partier som höll med om pensionsuppgörelsen hade möjlighet att säga det jag nu skall säga men inte gjorde det. Det gäller framför allt borgerliga partier. Det är alldeles självklart att kommunerna inte skall drabbas av överenskommelsen. Det är inte kommunerna som skall finansiera en pensionsuppgörelse. Det görs inom systemet. I samband med att vi presenterar den tekniska lösningen för hur vi skall kompensera egenavgiftshöjningen inom inkomstskattesystemet har vi också möjlighet att presentera den lösning som vi väljer för att kompensera kommunerna.
Fru talman! Det låter alldeles utmärkt att kommunerna och inte heller statskassan drabbas. Det är ganska fantastiskt! Vem är det då som ger de här pengarna? Jag kan tänka mig två alternativ, såvida inte Thomas Östros är en Joe Labero i politiken. Jag kan tänka mig att man tar pengarna från något slags fond - det antydde centerledaren i går - kanske AP fonden, men det är ju faktiskt finansiellt sett detsamma som att ta ett lån. Eller så kanske man tar litet extra mycket i egenavgifter, och så använder man det till att kompensera. Men i så fall höjer man en skatt för att få råd att sänka en annan, och så skall vi väl ändå inte ha det. Det är ju klassisk moderat rundgång, att höja en skatt för att kunna sänka en annan. Så kan det väl inte vara! Men hur är det då?
Fru talman! Sanningen ligger rätt nära det som Bäckström beskriver. Vi går nu från 6,95 i egenavgifter till 8,47. Den höjningen är inte till för att finansiera pensionsreformen, utan i överenskommelsen har en del borgerliga partier starkt drivit att det måste finnas egenavgifter i stället för arbetsgivaravgifter. Det har vi kommit överens om i överenskommelsen. Det är helt enkelt en strukturell förändring. Lars Bäckström beskriver det som rundgång. Vad det innebär är att man kompenseras för den här höjningen via en förändring t.ex. i grundavdraget. Vi återkommer senare med det konkreta förslaget.
Fru talman och ärade ledamöter! Ni hör själva - man höjer en skatt för att få råd att sänka en annan, och på så vis lyckas man öka skattekilarna i samhället. Det är den konsekvens det får. Att skattekilarna ökar, att skatten på arbete ökar, är väl inte bra när vi skall få fler i arbete. Ni måste nog tänka ut någon bättre metod. Vi skall väl inte ha ökade skattekilar, Thomas Östros - eller?
Fru talman! Jag har under ett och ett halvt år som statsråd fått vänja mig vid att Vänsterpartiet allt oftare anfaller från höger men den här gången var det en ovanlig argumentation. Skattekilsargumentationen skulle vi kunna ta i många olika sammanhang. Det är inte så att den här pensionsreformen ökar skattekilarna. Det handlar om en strukturell förändring av finansieringssystemet i förhållande till pensionssystemet. Arbetsgivaravgifter kompletteras med egenavgifter. Det kan man ha många åsikter om men det är en överenskommelse som flera partier i denna kammare har kommit överens om. Det är klart att det finns en poäng i ett pensionssystem bakom vilket det finns en bred uppslutning i riksdagens kammare. Vänsterpartiet har inte orkat med det och inte heller med en del andra saker. Någon skattekilsökning handlar det alltså inte om.
Fru talman! Jag har en fråga till biträdande arbetsmarknadsminister Ulrica Messing. Jag har ett utdrag där statsrådet apropå koldioxidskatten uttalar att lagen bör ändras så att man skiljer på förbränning och förädling. Förädling skall vara skattefri, har statsrådet uttalat. Den 1 juli 1997 fördubblade regeringen koldioxidskatten. Det har fått till följd att massaindustrin tar ut ett högre pris för råtallolja, som det finns en begränsad tillgång av. Råtalloljan förädlas bl.a. av Arizona Chemical AB, ett företag i Söderhamn som sysselsätter ungefär 200 personer. På sikt hotas dessa 200 arbetstillfällen eftersom företaget inte avser att investera 50 miljoner kronor i Söderhamn om råtalloljan inte finns att tillgå till konkurrensmässigt pris. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att ett företag som Arizona Chemical avvecklar arbetstillfällen i Sverige?

Fru talman! Patrik Norinder ställde en konkret fråga om ett företag som många gånger har varit aktuellt i diskussionen om biobränslen och alternativ användning av biobränslen. Jag känner väl till företaget. I många år har det pågått diskussioner med det företaget om dess ställning. Företaget har dock överlevt under alla år som diskussionen pågått. Det är klart att man ser ett problem här. I och med att biobränslen blir alltmer attraktiva kommer företagets kostnader för användning av denna råvara att öka. Så är ju fallet. Från partiledardebatten i går uppfattade jag att Patrik Norinders partiledare var mycket tydlig när det gäller särskilda skatter för att stödja företag, t.ex. spånskiveindustrin. Sådana skatter kunde man inte tänka sig. Här har vi en exakt parallell till det. I detta fall handlar det om råtallolja. Jag antar att Patrik Norinder också här är bestämd i sin uppfattning, nämligen att särskilda skatter för att stödja denna industri inte är aktuella. Det pågår en diskussion med företaget om det finns något annat att göra men på skattesidan är alltså inte någon åtgärd aktuell.
Jag vill påminna om det jag nyss läste upp som är reglerna för frågestunden, nämligen att frågorna avses beröra det ansvarsområde som respektive statsråd har i regeringen.
Fru talman! Jag tyckte att frågan var typisk för Ulrica Messings område. Hon har ju uttalat att förädlingen skall vara skattefri. Detta är en principfråga men frågan har också med arbetstillfällena i Söderhamn att göra. Principfrågan rör Thomas Östros område, dvs. om vi skall använda biomassa till att förädla eller om vi skall använda den till uppeldning. Kanske kunde jag få ett klarläggande från Thomas Östros. Skall biomassa alltså användas till uppeldning eller skall den förädlas vidare?